Fru talman! Det är inte så vanligt att regeringen på egen hand träffar avtal om att en statlig myndighet skall avvecklas och att dess verksamhet överföras till ett fristående företag. Det var mot den bakgrunden som jag frågade socialministern varför regeringen har agerat på det viset i fråga om den statliga giftinformationscentralen. Jag ber nu att få tacka socialministern för det utförliga svaret på min 15 interpellation. Hon säger att det fanns ”särskilda omständigheter” som motiverade regeringens handlande i detta speciella ärende. Av svaret är det emellertid rätt svårt att förstå vad detta skulle vara för särskilda omständigheter. I slutet av sitt anförande pekade socialministern på två saker. Den ena var att avsikten redan länge skulle ha varit att infoga den här verksamheten i något som kallas samhällets hälsooch sjukvårdssystem, vad nu det skall betyda, och den andra var att hänsyn till personalen har krävt ett snabbt agerande. Får jag kommentera dessa två punkter. Det är riktigt att regeringen under lång tid har försökt överföra GIC till landstingen eller till landstingskommunal finansiering, men riksdagen har såvitt jag vet aldrig tagit ställning till den frågan. Den lösning som nu valts innebär ju inte heller att GIC infogas i ”samhällets hälsooch sjukvårdssystem”, utan i Apoteksbolaget. En sådan överföring har aldrig prövats av riksdagen. Sedan säger socialministern att den här förändringen måste genomföras snabbt av hänsyn till personalen. Ja, enligt avtalet skall den genomföras den 1 juli i år. Hade riksdagen fått tillfälle att pröva saken — vilket regeringen faktiskt ställde i utsikt i årets budgetproposition — hade väl överföringen fortfarande kunnat ske den 1 juli. Jag tycker följaktligen att det är ganska tunna argument som fru Sigurdsen anför för att ställa riksdagen åt sidan. Inte nog med att frågan har undandragits riksdagens prövning, hon har också i den proposition som nu behandlats gett en ytterst summarisk och i mitt tycke närmast vilseledande beskrivning av bakgrunden till regeringens beslut. Det ges i propositionen inget som helst motiv för att Apoteksbolaget skulle vara en lämplig huvudman för den här verksamheten. I stället pekar föredragande statsrådet på en organisationsutredning som statskontoret gjort. Läsaren får av sammanhanget, av det förhållandet att det är den enda bakgrundsfaktor som nämns, intrycket att denna utredning skulle ha föreslagit det som har blivit regeringens handlande. Först när vi under utskottsberedningen närmare bekantade oss med statskontorets utredning upptäckte vi att detta inte alls var innebörden av dess förslag. I första hand förordade statskontoret i stället ett landstingskommunalt huvudmannaskap för centralen och i andra hand pekade man på fyra olika statliga myndigheter som bedrev näraliggande verksamhet. Apoteksbolaget nämndes över huvud taget inte i denna rapport annat än i en kort passus där man konstaterade att Apoteksbolaget inte hade någon speciell expertis på området akuta förgiftningar. Inte heller nämns i propositionen något om det motstånd som förslaget om att överföra GIC till Apoteksbolaget har väckt. En rad tunga leverantörsorganisationer har i skrivelser till regeringen och förhandlingsnämnden protesterat mot regeringens planer. Om detta finns inte en andeviskning i propositionen. Fru talman! Jag tycker mot den här bakgrunden att regeringen har brustit i omdöme när den inte låtit riksdagen pröva frågan. Den har också brustit i uppriktighet när den gett en så ofullständig redovisning av ärendet i propositionen. Om regeringen därtill har brustit mot grundlagen vill jag låta vara osagt — reglerna om riksdagens och regeringens befogenheter i sådana Prot. 1987/88:129 här frågor är inte alldeles glasklara. Men med tanke på att privatiseringsfrå 30 maj 1988 gor diskuteras rätt livligt i den politiska debatten är det inför framtiden intressant att notera att det enligt den nuvarande regeringens uppfattning inte finns några konstitutionella hinder för att en regering på egen hand och utan att fråga riksdagen om lov överlåter statliga förvaltningsuppgifter till fristående företag och därefter meddelar riksdagen att denna myndighet nu inte längre behövs.
Fru talman! När jag lyssnar på Daniel Tarschys undrar jag varför denna interpellation har väckts egentligen. Jag tyckte mig höra Daniel Tarschys säga att även om riksdagen hade fått möjlighet att ta ställning innan regeringen fattade sitt beslut hade denna överföring ändå kunnat ske den 1 juli 1988. Det finns fördelar med att Apoteksbolaget tar över och administrerar giftinformationscentralen, Daniel Tarschys. Den övervägande delen av personalen vid giftinformationscentralen är apotekare. Apoteksbolaget kan alltså ordna möjlighet för olika tjänstgöringar och utbildningar för apotekarna inom den sammanlagda verksamheten. Apoteksbolaget har också lång erfarenhet när det gäller att organisera dygnet-runt-service. Apoteksbolaget har också nära kontakter med sjukvården, särskilt när det gäller utvärdering av läkemedelseffekter men också på annat sätt. Jag vill också säga att staten ju äger ett bestämmande inflytande över Apoteksbolaget. Staten har därför särskilda möjligheter att tillse att avtalet om giftinformationscentralen kommer att efterlevas.

Fru talman! Ja, just sådana här sakargument hade regeringen bort framföra till riksdagen då man underställt frågan riksdagens prövning. Hade riksdagens prövning resulterat i att regeringen hade rätt — och jag utesluter inte alls detta — hade förändringen kunnat genomföras precis lika fort som nu är fallet. Hade riksdagen i sin prövning till äventyrs kommit till slutsatsen att en sådan förändring vore en oklok åtgärd, hade den självfallet inte genomförts så snabbt, men det hade väl då, socialministern, bara varit bra, om det fanns en majoritet i svenska riksdagen emot den. Argumentet att överförandet av hänsyn till personalen måste ske genom ett ensidigt beslut av regeringen, håller faktiskt inte för någon närmare prövning. Jag vill understryka att jag i sakfrågan inte har uttalat någon uppfattning. Jag kan se argument för och också en hel del argument emot den form av huvudmannaskap som regeringen har valt, men regeringen har alltså inte underställt frågan riksdagens prövning, och någon sådan prövning har inte heller skett. Vad vi diskuterat här i dag är vilka befogenheter regeringen resp. riksdagen har. Jag har hävdat att det är ytterst ovanligt — för att inte säga rent av första gången — som regeringen, genom att träffa avtal med ett fristående företag på egen hand avvecklar en myndighet och därefter underrättar 17 riksdagen om att så har skett. Jag har noterat att det tydligen är regeringens uppfattning att det ingår i regeringens befogenheter att hantera statlig verksamhet på det sättet.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta inför sommaren när det gäller att minska skador och dödsfall på grund av alkoholbruk. Elver Jonsson har vidare frågat om regeringen avser att vidta särskilda åtgärder för att uppnå de fastställda alkoholpolitiska målen och förverkliga Världshälsoorganisationens uppmaning att kraftigt minska alkoholkonsumtionen. Alkoholmissbruk är i dag ett av de största medicinska och sociala problemen i vårt land. Alkoholen är en av de viktigaste orsakerna bakom sjukdom, olyckor av olika slag och för tidig död. Det råder bred enighet om att det är nödvändigt att försöka pressa tillbaka alkoholbruket och därmed de skador som alkoholen ger upphov till. Alkoholkonsumtionen är högre under sommaren och under större helger. Detta gör det nödvändigt att samhället också gör särskilt intensiva insatser för att då minska missbrukets konsekvenser och för att så långt det är möjligt hålla nere konsumtionen. Det sker också, bl.a. genom ökade informationsinsatser och ökad kontroll av att de restriktioner som finns efterlevs. Som exempel kan nämnas att trafiksäkerhetsövervakningen och sjötrafikbevakningen hålls på en hög nivå under sommaren. Systembolaget har i samarbete med justitiedepartementet nyligen genomfört en kampanj för trafiknykterhet. Totalt satsades 3 milj.kr. på affischer, annonser och filmer som inslag på biografer och på TV:s anslagstavla. Även i Systembolagets butiker fick kampanjen stort utrymme. Vad gäller sjösäkerheten genomför Systembolaget regelbundet varje sommar kampanjer för att motverka alkoholkonsumtion i samband med båtlivet. I detta sammanhang vill jag också nämna vad som anförts i den trafikpolitiska propositionen Trafik inför 90-talet . Där anförs att sådan utbildning och information som är inriktad på att förebygga att alkoholpåverkade personer framför fordon bör intensifieras. Vidare övervägs införande av en utbyggd lämplighetsprövning innan körkort återlämnas eller körkortstillstånd medges för personer som begått trafiknykterhetsbrott. Frågan om sänkt promillegräns för trafiknykterhetsbrott övervägs för närvarande inom justitiedepartementet. Detsamma gäller frågan om att ta i bruk en ny mätutrustning som i hög grad kommer att göra polisarbetet i kampen för trafiknykterheten effektivare. Vidare vill jag nämna att såväl socialstyrelsen som rikspolisstyrelsen har redovisat regeringsuppdrag beträffande insatser för att förebygga sociala problem och ordningsproblem i samband med större helger och andra Prot. 1987/88:129 allmänna festdagar. Missbruk av alkohol utgör en viktig orsak till dessa 30 maj 1988 problem. Socialstyrelsens bedömning är att kommunerna de senaste åren ökat sina ansträngningar för att få ett lugnare helgoch festfirande. På många GATA Kna H ” SER VR : alkoholkonsumtionen håll görs också ambitiösa och gedigna insatser. Samverkan mellan berörda (Sberigé vert myndigheter och organisationer lyfts fram som särskilt viktig i sammanhanget. Rikspolisstyrelsen redovisar att även de lokala polismyndigheterna lagt ned mycket arbete på att få till stånd en ökad samverkan med andra myndigheter, organisationer och enskilda. Många polismyndigheter har tagit initiativ till diskussioner med campingvärdar, idrottsorganisationer, nykterhetsorganisationer, turistbyråer, sjukvårdens organ, kyrkliga samfund och massmedierna för att i samarbete försöka skapa förutsättningar för en bättre ordningssituation. Också de mer renodlade polisåtgärderna har utvecklats i flera avseenden i syfte att förbättra ordningsläget. Det är viktigt att myndigheterna även i fortsättningen följer utvecklingen och att en nära samordning sker såväl centralt som lokalt. Vad gäller frågan om regeringen avser att vidta särskilda åtgärder för att uppnå WHO-målet om sänkning av alkoholkonsumtionen vill jag erinra om att socialstyrelsen arbetar med att ta fram en plan för hur arbetet för att nå WHO-målet kan bedrivas på ett mer systematiskt sätt. Styrelsen kommer att redovisa en första version av denna plan under juni månad detta år.
Fru talman! Jag tackar fru statsrådet för svaret. Eftersom detta förmodligen är den sista alkoholpolitiska debatten under denna mandatperiod, har jag läst svaret med särskilt intresse. Något socialpolitiskt testamente som kunde vara vägledande framåt blev svaret tyvärr inte. På den punkten är jag alltså besviken. Statsrådet Sigurdsens svar är snällt, på gränsen till intetsägande. Tyvärr speglar svaret regeringens brist på handlingskraft i det som är ”ett av de största medicinska och sociala problemen i vårt land”, som statsrådet uttrycker det i sitt interpellationssvar. Jag har inga invändningar mot analysen av läget. Den är i allt väsentligt korrekt. Jag uppskattar socialministerns klara bekännelse till 1977 års alkoholpolitiska beslut. Men efter att detta är sagt framträder bristerna i dagsläget. Socialministern säger att trafiksäkerhetsövervakningen hålls på en hög nivå. Det är fel! Den nuvarande regeringen har minskat den trafikövervakande polisstyrkan med nära en tredjedel. Att i semestertider då påstå att övervakningen hålls på en hög nivå är att ge ett felaktigt intryck. Sjötrafikbevakningen sägs också hållas på en hög nivå. Visserligen tog riksdagen saken i egna händer genom att besluta att det skall bli skärpningar av straffen vid trafiknykterhetsbrott på sjön, men fortfarande saknas det adekvata verktyg för att bekämpa onykterheten till sjöss. Symptomatiskt är att ansvaret för att motverka alkoholkonsumtionen på sjön har överlåtits till alkoholförsäljaren själv, nämligen Systembolaget. Vi har en bra alkoholpolitisk målskrivning, men den brister i kraft och konsekvens. Jag har några exempel. I regeringens skrivelse 1987/88:172 om 19 folkhälsan, som kom för några dagar sedan, framgår det att det huvudsakliga målet är att förbättra befolkningens hälsa. Ordet alkohol nämns knappast, än mindre åtgärder mot vår största hälsofiende. Det enda konkreta jag har hittat i det 28 sidor långa aktstycket är att en s.k. folkhälsogrupp skall bildas. Man kan säga att det byråkratiska inslaget har fått en förstärkning, men de aktiva åtgärderna saknas eller har glömts bort. Ändå har vi en rad kända fakta som borde utgöra tillräckligt oroande signaler. Vi vet att alkoholen orsakar en för tidig död hos ca 5 000-6 000 svenskar varje år. Vi vet att alkoholen är den vanligaste dödsorsaken för män i vissa åldersgrupper. Vi vet också att alkoholen belastar sjukvården och att den är en av de tyngsta utgiftsposterna någonsin, vi vet att alkoholen har funnits med vid nära en tredjedel av dödsolyckorna i trafiken, och vi vet att alkoholen är den helt dominerande faktorn vid våldsbrott. I detta läge förhåller sig regeringen lugn och tar det hela med ro. Fru talman! Detta är oroande! Nu har vi fått nya signaler, fru statsråd, om att alkoholförsäljningen de fyra första månaderna i år har ökat med 1,1 960. Siffran kan verka liten, men det här betyder att det har sålts miljontals fler liter sprit, vin och öl än tidigare. Det finns uppenbarligen brister i informationen. I en artikel skriven av CAN: s chef Björn Hibell, med den hårda rubriken Myten om drogundervisning, framgår det att ungefär tre fjärdedelar av ca 10 000 tillfrågade elever i årskurserna 6-9 uppger att de inte har fått någon droginformation alls eller endast någon enstaka timme under det senaste läsåret. Ändå skall denna information enligt läroplanen vara ett av de viktigaste inslagen. Det skedde en uppryckning under slutet av 1970-talet, men Björn Hibell påpekar i sin artikel att en klar försämring har skett de senaste åren. Prisinstrumentet, som skulle vara ett av de mest effektiva medlen, används sällan eller sent. Först efter påtryckningar här i riksdagen blev det en prisjustering. Har regeringen för avsikt att mer konsekvent ändå använda prisinstrumentet i kampen mot alkoholmissbruket? När det gäller trafiknykterheten har företrädare för motororganisationerna sagt att det är viktigt och riktigt att ha en principiell nollinje. Är statsrådet, utifrån sitt ansvarsområde, beredd att förorda en principiell nollinje i trafiken? Fru talman! Har regeringen inte gjort något? Jo visst, men min invändning är närmast att man gör fel saker. En sak som har hänt denna vår är att fru statsrådet tillsammans med regeringen har introducerat ytterligare en alkoholsort i alkoholbutiken, nämligen det nya lättlättvinet. Vinet är starkare än starköl, så det lätta var tydligen beskattningen — inte alkoholstyrkan. Finansministern har, med sina kunskaper om att alkoholskadorna kostar ca 50-80 miljarder kronor, varit med om att under glamorösa och guldkantade omständigheter inviga spritfabriker. Här gäller kortsiktiga exportinkomster och ett bra utfall i Vin & Spritcentralens ekonomiska bokslut. Det är vodkan som är absolut, inte det socialpolitiska ansvaret. Står Vin & Spritcentralens mål i samklang med regeringens och riksda gens egen målsättning? Ja, här reser sig frågorna, och svaren uteblir eller Prot. 1987/88:129 hänger i luften. Jag tycker, fru talman, att statsrådet är skyldig denna 30 maj 1988 kammare ett klarare besked.

Fru talman! Jag får tacksamt notera att jag gett ett snällt svar. Det hade varit värre om svaret hade varit dåligt. Elver Jonsson tar på olika sätt upp regeringens brist på handlingskraft. 1977 års alkoholpolitiska beslut ligger fast. Det har vi vid många tillfällen i olika debatter i denna kammare slagit fast. Riksdagens samtliga partier står bakom beslutet. Vi använder på olika sätt de medel som 1977 års alkoholpolitiska beslut har gett regeringen och riksdagen. Det är viktigt att påpeka att det inte bara är regeringen som har att förverkliga dessa mål. Det bedrivs ett mycket intensivt arbete ute i olika slag av organisationer, som på ett bättre sätt än när en statlig myndighet griper in når människor. Jag hörde inte Elver Jonsson nämna alkoholoch narkotikapolitiska rådet och framför allt inte den grupp som vi kallar BOMAN-gruppen, som arbetar med en intensiv verksamhet tillsammans med organisationerna för att nå ungdomen. Jag har tidigare i en interpellationsdebatt här i kammaren med Marianne Andersson lämnat en lång redovisning av den verksamhet som BOMAN gruppen har bedrivit och kommer att bedriva under hösten. Det gäller alltså också att gruppen får ett förlängt förordnande. Men det allra viktigaste är kanske att vi når ut till ungdomen med denna information. Jag vill framhålla att också jag har läst den nämnda artikeln av Björn Hibell om ANT-undervisningen. Jag skall naturligtvis skaffa mig mera kunskaper om bakomliggande faktorer. I propositionen om en samordnad, intensifierad narkotikapolitik togs dessa saker upp. Man sade där att det var viktigt med en utökning av ANT-verksamheten. Dessutom anvisade man speciella medel i det sammanhanget. Självfallet är det viktigt att man når ut till skolorna, men det är också viktigt att man på andra sätt kan nå ut till ungdomar med sådan här information. När Elver Jonsson och jag senast hade en debatt här i kammaren överlämnade Elver Jonsson till mig Nykterhetsrörelsens landsförbunds program. Jag tycker att det är ett bra program, men jag kan inte se att det finns några nya, radikala medel i det programmet som regeringen har missat. Man kanske kan uttrycka sig så, att programmet innehåller mer av allt det som vi redan har. Elver Jonsson nämnde att försäljningen av alkohol har ökat. Ja, det har skett vissa trendbrott. Men vi kan ändå konstatera en minskning sedan 1976. Naturligtvis skall vi studera vad som är orsaken till att försäljningen har ökat. I den internationella statistiken över alkoholkonsumtionen i världen ligger Sverige faktiskt på tjugonionde plats. Sverige tillhör alltså inte den grupp länder som har en mycket hög alkoholkonsumtion. Men för den skull skall vi naturligtvis inte låta bli att effektivt ta itu med dessa frågor. Jag har sagt att justitiedepartementet överväger en eventuell sänkning av den tillåtna promillehalten i trafiksammanhang. Men jag har väldigt svårt att förstå hur man över huvud taget skulle kunna genomföra en nollinje. Man 2 har sagt till mig att det i så fall inte går att dricka filmjölk eller att äta frukt, för det kommer att ge utslag. Jag tror därför att vi kanske måste välja en annan, mera rimlig linje. Frågan om lättlättvinet tycker jag är en fråga som nykterhetsrörelsen driver in absurdum. Jag har diskuterat dessa saker inte bara med Vin & Spritcentralens chef utan också med Systembolagets chef. Den senare är ju partikamrat till Elver Jonsson, och även han har väldigt svårt att förstå den här reaktionen. Man har nämligen ingen annan uppfattning vare sig inom Systembolaget eller inom Vin & Spritcentralen än den att lättlättvinet inte kan utgöra det hot som det talas om mot förbättringar i alkoholpolitiken. Jag tycker således att nykterhetsrörelsen borde ägna sig åt att försöka åstadkomma de åtgärder och insatser som vi är överens om behövs, i stället för att reagera på införandet av lättlättvinet.

Fru talman! Jag ställde några frågor till Gertrud Sigurdsen. På det sättet fick statsrådet en chans att ge några besked. På ett par punkter gav hon också uttryck för sina åsikter. Dessutom hänvisade hon till 1977 års alkoholpolitiska beslut och sade att detta ligger fast. Jag anar att det i detta låg något av en klagan över att det så ofta talas om dessa saker. Poängen i detta sammanhang är ju främst att det rör sig om ett bra beslut, som är brett förankrat både i riksdagen och bland människor i allmänhet. Problemet är dock att regeringen inte vill leva upp till detta beslut. Av den anledningen återkommer jag och andra med en viss envishet till frågan. Vi menar att det inte behövs några beslut om nya åtgärder. I stället skall sådant genomföras som vi redan är överens om. Prisinstrumentet och informationsverksamheten är två grundläggande inslag i detta sammanhang. Men det är uppenbart att det finns brister. Gertrud Sigurdsen sade att regeringen tycker att organisationerna kan göra många saker bättre, och jag instämmer i detta. På den punkten är vi rörande överens. Men problemet är att regeringens egna organ vidtar åtgärder som går stick i stäv emot det alkoholpolitiska beslutet. Jag fick inget svar på min fråga om Vin & Spritcentralens mål — från det hållet talar man ju om sina succéer och om sagan som har blivit verklighet när det gäller exportframgångarna — står i samklang med de alkoholpolitiska beslut som Gertrud Sigurdsen är satt att försvara. Gertrud Sigurdsen hänvisar till den debatt som vi hade i november här i kammaren. Men, fru talman, jag tycker faktiskt att statsrådet då var väl så bra som hon är i dag. Då sade hon att det är viktigt med en omfattande opinionsbildning och en aktiv prispolitik. Vidare sade hon att en reglering och en kontroll av alkoholförsäljningen måste tillmätas större betydelse i framtiden. Det är dock på dessa punkter som det har brustit. Under det senaste halvåret har vi nämligen inte fått en bättre tingens ordning. Fru Sigurdsen var ledsen över att jag inte nämnde BOMAN-gruppen eller AN-rådet. Ett av skälen till att jag inte nämnde dessa var faktiskt att jag i den här korta kammardebatten inte ville upprepa vad som sagts för ett par veckor sedan. Det var alltså enbart en rationaliseringsåtgärd från min sida. Men när vi nu ändå är inne på frågan om AN-rådet vill jag fråga: Tycker statsrådet att rimliga resurser i dag står till AN-rådets förfogande, med tanke på de stora — Prot. 1987/88:129 uppgifter som både regering och riksdag har ålagt rådet? 30 maj 1988 Jag tror alltså inte att det behövs några nya, radikala grepp. Men för den skull kan vi inte vara nöjda, med hänvisning till att vi ligger på tjugonionde CE VER AE oi 2 RR i ö IRS NA . alkoholkonsumtionen plats i världsstatistiken över alkoholkonsumtion. Vi har ju högtidligen lovat i iSverige FN att minska den för närvarande höga alkoholkonsumtionen i Sverige. Konsumtionen skall minska med en fjärdedel, men i detta avseende är vi på väg att misslyckas.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi är överens beträffande 1977 års alkoholpolitiska beslut. Vi upplever nu en ny trend i alkoholkonsumtionen. Vi hade en bra utveckling från mitten av 70-talet och fram till mitten av 80-talet. Men nu ser vi alltså en förändring i konsumtionsmönstret. Därför är det viktigt att man funderar över hur vi kan möta denna nya trend. Till Elver Jonsson skulle jag faktiskt vilja säga, att jag tror att det i detta avseende också handlar om konsumtionsutrymme och i samband därmed även om priser. Under den tid då alkoholkonsumtionen sjönk upplevde vi en ökning av levnadskostnaderna i förhållande till lönerna. Vi i Sverige fick det alltså sämre och därför sjönk spritkonsumtionen. Nu, när vi har fått det bättre, fordras det faktiskt att man med hjälp av skatteinstrumentet går ut litet hårdare. Vi i socialutskottet har yttrat oss i denna fråga till skatteutskottet och sagt att man minst bör hålla sig till konsumtionsindex, dvs. att man kan överskrida detta. Vi har också sagt att prisinstrumentet skall användas mera kontinuerligt. Jag betraktar detta, fru talman, i mycket hög grad som en hälsofråga och jag vill citera ur socialstyrelsens Folkhälsorapport 1987:15, där man i stort sett sammanfattar de instrument som skall användas: ”Åtgärder måste, som hittills, sättas in mot såväl efterfrågan som tillgängligheten. Åtgärder mot efterfrågan syftar till att e påverka attityder och kunskaper och skapa en allmän opinion för en sänkning av alkoholkonsumtionen — — —.” Jag tror alltså faktiskt att vi nu möter en ny trend. Bruket sprider sig mera. De motkrafter som tidigare fanns har vi inte längre. Därför måste vi nu se upp med dessa saker. Socialstyrelsen talar om att begränsa reklamen och andra marknadsföringsåtgärder, om att höja priserna och att ge stöd till föreningslivet, och jag vill gärna understryka vad socialministern sade på den punkten. Det föreligger väldigt många ansökningar från organisationslivet om bidrag för att man skall kunna göra insatser. Om vi ytterligare kan stödja dessa strävanden ekonomiskt vore det bra. Det är mycket tillfredsställande att man inom arbetstagarorganisationerna LO och TCO är så aktiv, framför allt när det gäller kamratstödjande verksamhet. Men även andra organisationer, t.ex. nykterhetsrörelsen och kristna samfund, gör här insatser. Åtgärderna mot tillgängligheten kan exemplifieras, säger socialstyrelsen, med sänkningen av åldersgränsen för inköp. Man kanske också bör diskutera 23 åldern för servering på restaurang. Andra åtgärder är återhållsamhet med etablering av försäljningsställen och begränsning av öppethållandetider. Vidare talas det om förbud mot langning. Vi märker nu en ökad tendens till langning. Den saken bör ytterligare undersökas. Det har här även talats om hembränningen, som är ett problem. Det finns alltså en grå zon när det gäller försäljningen och konsumtionen som vi inte riktigt känner till eller kommer åt. Även den saken bör man naturligtvis se på. Alkoholförsäljning medges endast i vissa sammanhang, och man försöker skapa alkoholfria miljöer. Innan jag slutar vill jag ta upp en annan fråga, som även Elver Jonsson var inne på. Det gäller trafiknykterheten. Det är bra att regeringen annonserar att man avser att sänka gränsen 0,5 Zoo. Målet bör vara att det över huvud taget inte skall förekomma någon alkoholförtäring när man kör bil. Hur det vetenskapligt skall ordnas är svårt att säga. Men tydligen är vi på väg att få nya metoder att mäta alkoholhalten, vilka skall göra det möjligt att ganska snabbt få fram säkra besked om alkoholhalten i blodet. Det kan alltså bli möjligt att här få en effektivare övervakning, och det är naturligtvis viktigt. Fru talman! Jag har velat ta till orda i den här debatten, närmast med tanke på att vi nu märker att det sker en ökad konsumtion. Vi hade en lycklig tid under den tioårsperiod när alkoholkonsumtionen minskade med över 20 90. Nu är det emellertid en uppgång igen. Eftersom alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna har ett direkt samband, är detta också en hälsofråga i vår nation.

Fru talman! Medan socialministern samlar sig till en kraftfull deklaration i sitt sista inlägg vill jag instämma i vad Evert Svensson sagt om att vi hade en hygglig utveckling. Den hade samband med köpkraften i samhället. Evert Svenssons slutsats att när köpkraften ökar måste prisinstrumentet användas mer aktivt är naturligtvis riktig. Det var också min poäng att regeringen inte hade dragit den rimliga slutsatsen. Vidare är det intressant att notera att det var socialstyrelsens skrivelse som citerades av Evert Svensson och inte regeringens skrivelse till riksdagen. Den var, som jag sade tidigare, intetsägande. Man hade tappat alkoholens negativa roll för folkhälsan, och det tycker jag är illavarslande. Det råder inget tvivel om att det vid sidan av prisinstrumentet behövs en aktiv opinionsbildning. Utöver lärarutbildning och lärarfortbildning som gör att lärarna kan klara detta ämne i en svår skolsituation är det viktigt att ansvarigt statsråd tar tag i denna fråga. Det är därför jag ber fru Sigurdsen hälsa till utbildningsministern att det är viktigt att man ser över denna fråga. Annars får vi en disharmoni mellan beslut och utfall. Vi är inte oense om det klara sambandet mellan bruk och missbruk. Graden av alkoholskador i en nation hänger helt samman med den totala konsumtionsmängden. Det är därför viktigt att denna pressas tillbaka. När statsrådet, som jag uppfattade det, var alltför nöjd med att vi låg på en hygglig plats i den internationella ligan, får det inte fördunkla det faktum att vi har lovat WHO att ta krafttag för att uppnå en rejäl minskning. När nu "konsumtionen planat ut och under första kvartalet i år t.o.m. ökat är det — Prot. 1987/88:129 mycket illavarslande. 30 maj 1988 När jag lyssnat till fru Sigurdsen och herr Svensson har jag fått intrycket att det socialpolitiska ansvaret är klart bättre markerat i riksdagen. Min (rinskrinE dk Ä SR pr 3 äg alkoholkonsumtionen förhoppning är att det skall göra intryck på regeringen. Jag vill inte påstå att iSverige det främst är fru Sigurdsen som brister, utan det är hennes kamrater i regeringen och inte minst finansministern som brister i socialt ansvarstagande. Det var därför jag nämnde den här glamorösa invigningen i Århus, där det sades att man nu skulle förverkliga sina exportintentioner. Och så ger Vin & Sprit ut det här eleganta trycket om sagan om hur man nått sina mål. Dessa mål står inte i samklang med riksdagens beslut, och det är raka motsatsen till ett socialt ansvarstagande i den för folkhälsan viktigaste frågan.

Fru talman! Jag tyckte att det var väsentligt att få säga att vi hade sämre tider och då minskade alkoholkonsumtionen, även till följd av andra åtgärder som vidtogs samtidigt. Jag ville säga detta eftersom det ofta glöms bort i den här diskussionen. När det nu blir bättre tider, måste skatteinstrumentet användas i större utsträckning. Jag tror nämligen att prisinstrumentet är mycket viktigt i sammanhanget. Att jämföra konsumtion och alkoholskador är i och för sig komplicerat, eftersom det är fråga om både människor som dricker litet och människor som dricker mycket. Det är också fråga om ett beroende. Men de facto har priset stor betydelse för konsumtionen. Jag citerade ur socialstyrelsens folkhälsorapport därför att jag tyckte att det faktiskt låg en poäng i detta, eftersom socialministern i slutet av sitt svar säger att socialstyrelsen skall komma med preliminär plan för åtgärder. Då har det stor betydelse vad socialstyrelsen säger. Jag tror också att vi kan förvänta oss åtgärder från regeringens sida. Jag har inget behov av eller anledning att försvara regeringens företrädare på detta område, men det är klart att regeringen, liksom vi alla, är uppmärksam på att det nu sker en ändring i konsumtionsmönstret.
Fru talman! Regeringen arbetar med 1977 års riksdagsbeslut i bakgrunden med all kraft och med alla de medel som riksdagen har ställt till förfogande. Vi använder prisinstrumentet kontinuerligt. Men vi är också överens om att prisinstrumentet måste användas på ett sådant sätt att vi inte genom chockprishöjningar medverkar till att vi får en ökning av hembränningen. Prisinstrumentet skall användas på det sätt som det är avsett att användas. Jag har berättat hur vi på olika sätt försöker intensifiera informationen. Jag sade också att jag noterat att skolelever har sagt — och det tycker jag är positivt — att de inte fått tillräckligt med information. Vi skall naturligtvis förbättra informationen. När det gäller folkhälsorapporten vill jag säga till Elver Jonsson att regeringen väl inte i sin korta skrivning skall upprepa allt som står i denna rapport. Rapporten har ju delgivits riksdagens ledamöter. Folkhälsogruppen, som skall vara en tvärsektoriell grupp bestående av personer från olika 25 delar av samhället, skall titta på alla de aspekter som rör ett förbättrande av folkhälsan. På frågan hur vi mer systematiskt skall kunna nå vårt mål till år 2000 är svaret, att socialstyrelsen arbetar med en plan för hur vi just på ett systematiskt sätt bättre skall klara det. Det är socialstyrelsen som har det ansvaret. När jag, Elver Jonsson, sade att Sverige ligger på 29:e plats bland världens länder i fråga om alkoholkonsumtionen, framhöll jag samtidigt att detta inte får föranleda oss att inte arbeta med de här frågorna, eftersom vi vet att alkoholen är en av våra svåraste sociala frågor. Därmed, Elver Jonsson, har jag sagt vad som finns att säga från regeringens sida i dag.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat finansministern om regeringen är beredd att medverka till ett program för att åstadkomma en bättre fördelning av arbetstillfällena i Stockholmsregionen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Låt mig först slå fast att flera av de frågor Pär Granstedt tar upp är kommunala och landstingskommunala. Det är i första hand kommunerna och landstinget i länet som har ett ansvar för att arbeta för en balanserad utveckling i Stockholmsregionen och för inomregional balans med inriktning på de sysselsättningssvaga länsdelarna. Några-av frågorna är sådana som bereds i samverkan med länsstyrelsen. Stockholmsregionen befinner sig i en expansiv period. Behovet av bostäder ökar kraftigt. Denna brist måste byggas bort. Den byggreglering som regeringen införde hösten 1986 och som förlängts t.o.m. 1989 har gjort det möjligt att just prioritera bostadsbyggandet. Detta är viktigt inte minst för att ungdomarna skall kunna bo kvar i sina hemkommuner. Även andra stora byggprojekt kommer att stå färdiga inom det närmaste året. Allt detta har inneburit en omfattande inpendling av byggnadsarbetare från det övriga landet. Genom en god balans mellan arbetsplatser och bostäder i regionen får vi också en bättre miljö. Därför måste arbetsmarknaden ta hänsyn till människornas behov. Det gäller framför allt arbetsplatsernas lokalisering och arbetsresornas längd. Trafikpolitiken skall bidra till att ge länets näringsliv goda betingelser samt ge människorna möjlighet att komma till sina arbetsplatser. Kollektivtrafiken i Stockholmsregionen har under de senaste åren förlorat resenärer. Det är en utveckling som måste brytas bl.a. genom att höja kvaliteten i kollektivtrafiken genom bättre service, större bekvämlighet och ökad driftsäkerhet. Det är angeläget att invånarna erbjuds ett bättre alternativ än privatbilism. Detta är viktigt inte minst ur hälsooch miljösynpunkt. Regeringen framhöll i den trafikpolitiska propositionen 1987/88:50 att de växande trafikoch miljöproblemen i storstadsregionerna är så betydande att en utredning måste tillsättas i syfte att ta fram ett samlat underlag för begränsning av trafikens hälsooch miljöeffekter i storstadsregionerna. En sådan utredning tillsattes den 5 maj 1988. För närvarande diskuteras ett stort antal kommunikationsprojekt i och kring Stockholm. En statlig utredare har tillsatts för att undersöka möjligheterna att få till stånd en civil trafikflygplats i Tullinge, en satsning som kan bidra till bättre balans i regionen, samt större investeringsobjekt i järnvägens infrastruktur i Storstockholmsområdet. Inom landstinget pågår flera utredningar om behovet av bättre spåroch vägförbindelser samt om den framtida kollektivtrafiken. Länsstyrelsen har i sina riktlinjer för den regionala utvecklingsplaneringen i länet bl.a. fastställt att man skall arbeta för att utveckla arbetsområden utanför länets centrala delar, minska avståndet mellan bostäder och arbetsplatser samt minska obalansen mellan skilda länsdelar, bl.a. genom satsning på Södertörn. Televerkets etablering i Haninge centrum av delar av sin verksamhet är ett exempel på omfördelning av statliga arbetsplatser i söderkommunerna. Länsstyrelsen har genom olika utbildnings-, idéutvecklingsoch träningsaktiviteter för näringslivsansvariga tjänstemän från söderortskommunerna samt representanter från länsstyrelsen, landstinget, utvecklingsfonden och länsarbetsnämnden arbetat för att uppnå ett effektivare näringspolitiskt arbete på kommunal och regional nivå. Utbildningsfrågorna blir allt viktigare i den regionala planeringen och detta gäller inte minst i Stockholm, där kvalifikationskraven på arbetsmarknaden förändras snabbt. Det är med stort intresse jag kunnat följa främst Södertörns kommuner och Norrtälje kommuns arbete för att kunna erbjuda sina ungdomar längre och bredare utbildning. I samarbete mellan bl.a. Södertörns kommuner och Tekniska högskolan i Stockholm pågår ett arbete med att på Södertörn etablera en särskild arbetsenhet för teknisk högskoleutbildning, knuten till högskolan. Som ett led i utvecklingen av denna försöksverksamhet med förstärkt ingenjörsutbildning på mellannivå, som riksdagen våren 1988 beslutat om, erbjöds ungdomar i Haninge och Södertälje kommuner denna utbildning redan hösten 1987. Hösten 1988 utvidgas denna verksamhet även till Huddinge och förslag om ytterligare utökning av försöksverksamheten på Södertörn prövas för närvarande inom utbildningsdepartementet. Vidare har datorstödd högskoleutbildning för småföretag startat i Södertörns kommuner. Detta är några exempel på högskoleutbildningar som lokaliserats till södra delen av Stockholms län. Inom utbildningsdepartementet pågår vidare, med anledning av riksdagens ställningstagande våren 1987 till regeringens proposition 1986/87:127 om fortsatt decentralisering inom högskolan, en samlad och förutsättningslös utredning av frågan om den framtida högskoleutbild Jag vill också peka på den stora förändring som gjorts inom arbetsmarknadspolitikens område och inte minst inom arbetsmarknadsverket. Genom att personal inom arbetsmarknadsverket omfördelats från administrativa uppgifter till platsförmedling har arbetsförmedlingen kunnat förbättra sina kontakter med företagen och härigenom fått en bättre kännedom om företagens rekryteringsbehov. Detta arbetssätt innebär att arbetsförmedlingen kan ge bättre service både till den arbetssökande och till företagen och därvid anpassa behoven hos de båda för att underlätta rekryteringen av kommuninvånare. I de lokala kommunanknutna arbetsförmedlingsnämnderna finns representanter för arbetsmarknadsverket, berörd kommun och arbetsmarknadens parter. I dessa nämnder diskuteras, planeras och beslutas om åtgärder för att bl.a. tillgodose det lokala arbetskraftsbehovet, bl.a. inom vård, omsorg och tillverkningsindustri. I många kommuner genomförs t.ex. arbetsmarknadsdagar, med Öppet hus på arbetsförmedlingen där kommunen och lokala företag informerar om sitt behov av personal för nyanställning. Avsikten härmed är bl.a. att intressera kommuninvånarna för att ta anställning i hemkommunen samt motivera såväl kvinnor som män att pröva otraditionella yrkesoch utbildningsval. Fru talman! Regeringen arbetar således inom flera områden för att stödja en gynnsam utveckling, men det är i första hand kommunerna och landstinget i länet som har ett ansvar för den inomregionala balansen. Regeringen bör därför inte själv ansvara för utformningen av ett centralplanerat och centralstyrt program av det slag som Pär Granstedt föreslår.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Thalén för svaret på min interpellation. Det är första gången vi har tillfälle att mötas i en debatt här i kammaren, och jag vill gärna litet senkommet hälsa henne välkommen till arbetet i riksdagen. Däremot kanske jag inte går så långt att jag önskar att vi får tillfälle att mötas på samma sätt efter valet. Den fråga vi tar upp behandlas utförligt i interpellationssvaret. Det tycker jag är bra. Detta är en mycket viktig fråga. Den inomregionala balansen kanske är ett av de allra viktigaste problemen vi har att brottas med i Stockholms län. Det faktum att arbetsplatserna i länet är oerhört koncentrerade till ett ganska begränsat område har väldigt vittgående konsekvenser. Jag har försökt att beskriva det litet grand i min interpellation. Där pekade jag på de konsekvenser som denna koncentration får för samhällsekonomin, de stora krav som ställs på en under lång tid av dygnet överdimensionerad trafikapparat. Oerhörda investeringar krävs i motorvägar, järnvägar, tunnelbanor osv., för att transportera dessa stora mängder människor fram och tillbaka. Vi har miljöproblem. Eftersom en stor del av transporterna sker med privata bilar så innebär det här en väldig bilism och stora luftföroreningar, och det är kanske det största miljöhotet mot vårt län. Vi har de sociala problemen — långa tröttande pendelresor som innebär väldigt stora påfrestningar för människor, långa arbetsdagar, bristande kontakt med familjen osv. Jag tror vi kan vara eniga om att få saker är viktigare för oss som är politiker i den här regionen, vare sig vi är verksamma på det kommunala planet, i landstinget eller i riksdagen, än att komma till rätta med den regionala obalansen. Nu pekar statsrådet Thalén i sitt svar på att många av de här frågorna är kommunala eller landstingskommunala, och hon menar att det först och främst är kommuner och landsting som har ansvar för att åstadkomma en inomregional balans. Det är självklart att det ligger ett väldigt stort ansvar där. Men jag vill hävda att det här krävs en mycket intim samverkan. När man tittar på vilken typ av åtgärder som erfordras, märker man att det väldigt ofta krävs medverkan från såväl kommuner som landsting och statsmakt. Staten är en dominerande arbetsgivare i den här regionen och påverkar alltså genom sin egen politik när det gäller de egna arbetsplatserna den inomregionala balansen väldigt mycket. Staten står för en viktig del av infrastrukturen, nämligen järnvägarna och en del av vägnätet. Staten har maktinstrumenten, möjligheten att utnyttja lagstiftning, beskattningssystem osv. Därför går det inte — som det litet grand skymtar fram i svaret — att säga att det här får kommuner och landsting sköta. Staten måste vara med.

Det svar jag har fått är tyvärr delvis en redovisning av saker som ju är ganska allmänt kända, åtgärder som vidtas, och delvis litet allmänt hållet. Däremot går statsrådet inte in särskilt mycket på den typ av konkreta åtgärder som jag försöker peka på, t.ex. åtgärder för en bättre fördelning av de statliga arbetsplatserna. Att hänvisa till televerkets etablering tycker jag är litet magert, när man vet vilken oerhörd roll den statliga sysselsättningen spelar i den här regionen och hur oerhört koncentrerad den statliga sysselsättningen är i regionen. Mitt förslag om ett internt arbetsmarknadsprogram när det gäller statlig sysselsättning för att underlätta för personer som vill söka sig till en statlig eller annan offentlig arbetsplats närmare bostaden, kommenteras över huvud taget inte i svaret. Förslaget om särskilda investeringsavgifter i överhettade områden kommenteras inte heller i det här programmet. När det gäller det jag säger om kollektivtrafik och högre utbildning så redovisas det utredningsarbete som pågår, men någonting om regeringens vilja och ambitioner får man inte heller reda på i interpellationssvaret. Det gör, fru talman, att jag trots svarets utförlighet upplever det nog som något tunt. Det ger inte intryck av att regeringen har någon vidare samlad syn på vilket bidrag som staten bör ge i arbetet på en inomregional balans. Jag tycker det är viktigt att man skaffar sig den samlade synen, för statens agerande är utslagsgivande i den här regionen, eftersom det faktiskt är en huvudstadsregion.

Fru talman! Det är riktigt att det inte bara är kommuner och landsting som har ett ansvar utan också regering och riksdag. Men som framgår av mitt svar är det en samverkan mellan dessa. Länsstyrelsen i Stockholm har efter uppdrag av regeringen arbetat tillsammans med byggnadsstyrelsen just för att sprida statlig verksamhet från länets centrala delar. Det är en del av länsstyrelsens reguljära verksamhet. Och som framgår av mitt svar arbetar man också på olika sätt med kontaktverksamhet, med att stödja etableringar, med att stödja idé och rådgivning och med att stödja nyföretagande tillsammans med kommuner och tillsammans med landstingets olika örganisationer. Det är en framåtsyftande verksamhet, och självklart är denna till för att möta obalansen och förstärka balansen så att den blir jämn i länet. Också utredningen om storstädernas trafik är ett sätt att möta det som inte är bra, på det viset att man härigenom kan få underlag för att förstärka regionen genom insatser t.ex. i trafikpolitiskt avseende. Att mitt första svar inte innehöll ett antal uppräkningar har mera med antalet sidor att göra. Jag kan naturligtvis räkna upp de olika redan i dag väl kända fördelningarna av både myndigheters och olika länsorgans utlokalisering inom Stockholms län. Men det är ju redan känt. Jag skall inte ta upp tid med att göra det. De stora satsningarna på bostadsbyggandet har också inneburit att det har blivit en bättre balans i regionen. Både Pär Granstedt och jag har ju erfarenheter av Stockholms län i ett annat avseende, nämligen som kommunalt förtroendevalda. Kanske Pär Granstedt drar sig till minnes att norrkommunerna dämpade sitt bostadsbyggande då man hade ett stort antal tomma lägenheter i regionen just för att göra det möjligt för söderkommunerna att komma ifrån en del av de dryga kostnader som tomma lägenheter innebar. Vi har ett lokalt arbetsmarknadsprogram i länsarbetsnämnden. Det är en huvuduppgift för länsarbetsnämnden att arbetsförmedlingarna skall underlätta för kommuninvånarna att få arbete lokalt. Som framgick av mitt första svar ser jag också detta som en huvuduppgift för de lokala arbetsförmedlingsnämnderna. Investeringsavgift tycker jag inte är något bra exempel på hur man skulle kunna styra investeringar. Det kan i sin tur innebära att de som har den bästa ekonomin kan köpa sig en investering i Stockholmsregionen. Det är inte alldeles säkert, Pär Granstedt, att det skulle ge Stockholmsregionen vare sig en bättre balans på arbetsmarknaden eller den rätta arbetsmarknaden för kommuninvånarna. Sedan är jag kanske litet förvånad över att Pär Granstedt inte själv funderat litet grand över vad som kan hända efter den 18 september. När jag läser igenom förslagen från de övriga borgerliga partierna kan jag inte se hur en samlad borgerlighet på ett bättre sätt än en stark socialdemokrati kan styra Stockholms län till att bli en balanserad region. Snarare kan det bli tvärtom.
Fru talman! För att börja med det sista som statsrådet Thalén sade har jag väldigt svårt att tänka mig att det skulle kunna gå särskilt mycket sämre med en annan majoritet och en annan regering än för närvarande. Faktum är att väldigt många av de regionala obalansproblemen har förvärrats sedan socialdemokraterna kom tillbaka till kanslihuset, liksom de stora riksövergripande regionala balansproblemen har förvärrats avsevärt under dessa år. Storstockholms expansion, inflyttningstrycket, med allt vad det har inneburit av problem av olika slag, har förvärrats avsevärt sedan socialdemokraterna kom tillbaka i regeringsställning. Jag tror inte att ett regeringsskifte kan vara negativt från denna synpunkt. Hur pass bra regional balanspolitik en ny majoritet kommer att föra beror naturligtvis på hur stark centern blir. Väljarna har på det sättet ett avgörande inflytande. En starkare center innebär naturligtvis också starkare gehör för centerns uppfattning. Ingela Thalén säger att hon hade kunnat räkna upp en mängd statliga utlokaliseringar. Det var kanske synd att inte den listan kom. Jag vill för min del hävda att situationen är mycket otillfredsställande. Vi har fortfarande en väldigt kraftig koncentration av statliga arbetsplatser i de centrala delarna av länet. Staten som arbetsgivare är en stor del av problemet. Staten är en av de arbetsgivare — kanske den arbetsgivare — som bidrar mest till den inomregionala obalansen. Jag har faktiskt tjatat om den här frågan sedan jag började i riksdagen — för 15 år sedan — och det har hänt väldigt litet. Men jag vill gärna säga att alla regeringar har ett ansvar därvidlag. Det hände alldeles för litet också under den tid då vi hade möjlighet att vara med i regeringsställning. Det finns verkligen ingen anledning att slå sig för bröstet. Här krävs det krafttag. Likaså tycker jag att staten som arbetsgivare skall ta på sig ett ansvar när det gäller att hjälpa människor som vill hitta arbetsplatser närmare bostaden. Det är klart att man kan hänvisa till länsarbetsnämnd och arbetsförmedlingar, som har ett ansvar för hela arbetsmarknaden. Men vad jag efterlyser i min interpellation är att staten som arbetsgivare skall ta ett ansvar för sina egna anställda. Om man skulle kunna få till stånd den typ av omlokalisering av statliga arbetstillfällen som jag har förordat, blir detta naturligtvis särskilt viktigt, för då gäller det verkligen att se till att människor har möjlighet att få arbete på den närmast belägna arbetsplatsen.
Fru talman! Det är inte alls så, att vare sig den inomregionala obalansen eller obalansen i landet som helhet har förvärrats under de två senaste mandatperioderna. Alla faktiska siffror talar för att det är precis tvärtom. Aldrig har investeringarna varit så höga, varken i Stockholms län eller i övriga delar av landet. Jag tycker nog att arbetslöshetssiffran 1,6 96 och den lägsta arbetslösheten under en tioårsperiod i t.ex. Haparanda talar för att obalansen inte har ökat under de gångna två mandatperioderna. Det är riktigt att det fortfarande finns en stark koncentration av statliga myndigheter och länsmyndigheter i centrala delar av Stockholms län. Men länsstyrelsen och byggnadsstyrelsen har fortfarande uppdraget att fortlöpande arbeta för att verksamheter flyttas utanför länets centrala delar. Förutom det jag nämnde tidigare kan jag nämna attt.ex. försäkringsrätten för Mellansverige, registreringsgruppen för länsstyrelsens dataenhet och statens arbetsmarknadsverk har flyttat ut. Även två bilregisterenheter har flyttat ut, en till Täby och en till Botkyrka. Det är klart att en lång rad ekonomiska, sociala och andra faktorer spelar in. Men fortfarande finns alltså uppdraget att flytta ut sådana enheter. Sedan förstår jag inte hur Pär Granstedt kan säga att det i varje fall inte kan bli sämre. Moderaterna har t.ex. i en motion hävdat att inte heller utlokalisering av myndigheter bör användas för att lösa inomregionala politiska problem. Jag tycker nog att den formuleringen talar alldeles för sig själv, fru talman!
Fru talman! Jag måste säga att påståendet att alla fakta talar för att den regionala balansen inte har försämrats under de här åren är mycket häpnadsväckande. Under flera år av den här perioden har befolkningsökningen i Stockholms län varit lika stor som den sammantagna befolkningsökningen i hela landet. Flyttlassen började gå i ganska stor omfattning efter 1982. När det gäller den inomregionala situationen är det framför allt under 80-talet som den verkliga expansionen i norra delen av länet, på sträckan Stockholm-Arlanda, har satt fart på allvar. Jag tycker att det är oroväckande om det som Ingela Thalén nu säger är socialdemokraternas och regeringens verklighetsanalys. Det skulle alltså innebära att ni inte ens har upptäckt problemet, att ni inte ens har märkt vad som här håller på att hända. I så fall skall man kanske inte vara förvånad över att det kommer så litet av kraftfulla åtgärder för att göra någonting åt situationen. När det gäller frågan om utlokalisering av myndigheter, i varje fall på mycket långa avstånd, tror jag att den metod vi skall använda, för att få en decentralisering av statliga arbetsplatser över landet i dess helhet, är att decentralisera beslutsfattandet, att minska de statliga myndigheterna och flytta ut funktioner i andra delar av landet. Det är någonting som vi arbetade med mycket framgångsrikt under de år då vi hade icke-socialistiska regeringar. Men det är en verksamhet som dess värre har stannat upp. Däremot är det klart att man måste kunna diskutera olika lokaliseringar av statliga myndigheter inom Stockholmsregionen — den verksamhet som skall vara kvar här i regionen. Det är rationellt också ur ekonomisk synvinkel. Jag tror att det finns alla möjligheter att få en majoritet för en sådan linje i riksdagen om flera partier, inkl. socialdemokraterna, är beredda att ställa upp för den. Men i grunden måste det finnas en samlad politisk vilja att göra någonting åt den regionala obalansen. Jag måste erkänna att den här debatten inte har gett mig något intryck av att detta är någonting som har särskilt hög prioritet för regeringen.
Fru talman! Jag hade inte heller väntat mig att Pär Granstedts avslutningsreplik skulle innebära att han hade haft den förhoppningen när han började debatten, och det tror jag inte att någon annan hade haft heller. Det har skett en expansion i hela landet, det har skett en positiv regional utveckling i hela landet, en positiv utveckling när det gäller sysselsättningsök — Prot. 1987/88:129 ning i hela landet, och också en gynnsam utveckling i hela Stockholms län. 30 maj 1988 Det är inget tvivel om att det har skett en ökning på norrsidan, men det har också skett en positiv och gynnsam utveckling på södersidan. Som exempel kan jag nämna att en mig mycket närstående kommun har lägre självförsörjningsgrad än Haninge kommun. Detta är ett av de exempel som finns på förändringarna i Stockholms län.

Fru talman! Jan Jennehag har med hänvisning till uppgifter om minskade transportuppdrag för SJ frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att motverka att godstrafiken på järnväg i Norrland försvagas ytterligare. Viola Claesson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder med anledning av att ett resultatförbättringsprogram som utarbetats inom SJ inte är förenligt med riksdagens beslut om regional balans och överföring av allt fler tunga transporter från landsväg till järnväg. Med hänvisning till att frågorna tar upp samma sak, nämligen SJ:s godstrafik, har jag valt att besvara dem samtidigt. Låt mig först klargöra att järnvägen har en viktig funktion att fylla som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel. Riksdagens beslut tidigare i maj om en framtidsinriktad järnvägspolitik ger också SJ möjligheter att utveckla godstrafiken som alternativ till främst fjärrtrafik på landsväg. Kombinerade transporter lastbil/järnväg beräknas t.ex. därmed öka från ca 3 miljoner ton i dag till minst 10 miljoner ton år 2000. När det gäller investeringar planeras vidare en kraftig utbyggnad i bl.a. Norrland för att klara den förväntade ökningen av godstrafiken. För en effektiv utveckling av järnvägens godstrafik förutsätts enligt riksdagens beslut att SJ kan agera enligt affärsmässiga principer. Det innebär att SJ fortlöpande måste se över och rationalisera sin verksamhet. Därvid kan det bli aktuellt med en omprövning av nuvarande godsuppdrag och utveckling av nya. Jag har mot denna bakgrund ingen anledning att vidta några åtgärder till följd av SJ:s transportplaner.

Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. SJ skall agera enligt affärsmässiga principer. SJ skall rationalisera. SJ skall höja sina intäkter. Det innebär att SJ Gods, som egen resultatenhet, kan förhandla om och sätta vilka priser man vill. Man kan, med Sven Hulterströms ord, ”ompröva nuvarande godsuppdrag”. 33 Om detta innebär att godstrafiken på järnväg minskar så är det inget konstigt med det, enligt regeringen. När och var skall då utveckling av nya godsuppdrag ske? I Norrland kommer inga nya uppdrag. Det gäller att klösa och slåss för dem som redan finns. I Sollefteå fanns containertransporter från det ifrågavarande bryggeriet — alldeles utmärkta med tanke på kombitrafik. Kommunikationsministern hänvisar till planerna på kraftig utbyggnad i Norrland för att klara väntad ökning av godstrafiken. Vad blir det kvar av den väntade ökningen om man slaktar det som redan finns i dag? Eller gäller resonemanget inte Norrlands inland? Är det bara särskilt attraktiva sträckor i Norrland som skall få utveckla godsuppdrag? Affärsmässigheten förutsätts vara instrumentet för att järnvägen skall utvecklas. Vpk har aldrig trott på det. Dag för dag visar exempel att vi har rätt. När effektivitet och lönsamhet kommer i konflikt med glesbygdens intressen, så är det affärsmässigheten som gäller. Regeringen tänker inte göra någonting när godstrafiken på järnväg i Norrland minskar. Det är den lika klara som beklagliga slutsatsen av Sven Hulterströms svar.

Fru talman! För bara några dagar sedan kunde vii TV se och höra den nye SJ-generalen Stig Larsson, hämtad från det privata näringslivet, breda ut sig som en stor privatiseringsivrare. Det väcker betydande oro bland svenska folket — det är helt klart — och inte minst hos de SJ-anställda. Jag har i min hand fått senaste numret av SJ-Nytt. Där finns en artikel som bär rubriken ”I huvudet på tre projektledare”. De talar bl.a. om den ”mindre kostym” som medför färre taxepunkter, bantning av vagnparken, bantning av växlingsresurser m.m. och som nu skall bli SJ Gods nya linje i trafikpolitiken. Det var precis sådana handlingar som jag hade fått tillgång till när jag ställde den här frågan till kommunikationsministern. Jag beklagar, fru talman, att det finns så litet av engagemang och sakligt nytt i det svar som jag har fått på min fråga. Riksdagens majoritet har redan på regeringens förslag beslutat att SJ inte längre skall vara skyldigt att upplåta järnvägsstationer för vagnslasttrafik. Det var ett steg i den här politiken. Nu får vi alltså veta att man tänker dra in ett stort antal terminalorter i landet. Vad spelar det då för roll, Sven Hulterström, att man ständigt med en nästan frasliknande terminologi påminner om att kombitrafiken skall öka från att omfatta 3 miljoner ton till 10 miljoner ton? Det är inte många som tror på det, men även om det här skulle gå i lås, så spelar det ingen roll, om godstrafiken i övrigt ständigt minskar? Hur skall det här problemet lösas?
Fru talman! Det är ju inte mer än ett par veckor sedan riksdagen fattade beslut om de nya förutsättningarna för SJ:s verksamhet. Jag behöver därför kanske inte påminna så mycket om dem. Men det kan väl konstateras att dessa riksdagsbeslut innebär den största satsning som har skett på järnvägs trafik — både när det gäller godstransporter och när det gäller persontranspor = Prot. 1987/ 88:129 ter-i det här landet under flera decennier. Beslutet innebär inte minst att det 30 maj 1988 som vi nu diskuterar, godstrafiken, kommer att få nya och betydligt bättre vill jag framhålla att Norrland ju är ett av de områden där de verkligt stora investeringarna kommer att ske. Utefter norra stambanan skall ungefär 1 miljard kronor investeras just för att förbättra framkomligheten för godstrafiken. Det är alltså inte så, Jan Jennehag, att godstrafiken på Norrland minskar. Det är så att godstrafiken på Norrland har kapacitetsproblem i dag, och därför behöver SJ göra stora investeringar för att kunna utföra den ökade godstrafiken på Norrland. Persontrafiken har man problem med i det här området, men inte med godstrafiken — där är det som sagt kapacitetsproblem. Det är klart att de här förändringarna kan bli ganska stora för SJ:s del. Men ide frågor som Viola Claesson och Jan Jennehag ställer så antyds att det inte skall ske några förändringar alls. Jag tror att det är det sämsta som kan ske för SJ:s del. Skulle man följa de här rekommendationerna, att upprätthålla allting precis som det är i dag, så skulle SJ antagligen dö sotdöden som godstransportör. Skall SJ bli en konkurrenskraftig godstransportör i framtiden, måste förändringar ske och då måste det göras nyinvesteringar. Det är detta som riksdagens järnvägspolitiska beslut innebär, och jag tror att inte minst de som arbetar inom SJ är mycket väl medvetna om att detta måste komma.
Fru talman! Hur kan det hela gå ihop, när man säger att det finns kapacitetsproblem under det att SJ i Sollefteå och Långsele i dag inte har tillräckligt med jobb utan planerna är att man skall dra in personal och kapacitet där? Det undrar jag.
Fru talman! Anledningen till våra frågor var ju precis det som Jan Jennehag nu pekade på: Man ämnar dra ner personalstyrkan, och det handlar bl.a. om många lokförare, med ungefär 1 000 personer. I stor utsträckning gäller det terminalorter i Norrland, man skall minska antalet terminalorter osv. Vore det inte bättre, Sven Hulterström, att fylla ut den kostym som finns än att minska kostymen? Det kunde ske enligt samma linjer som stationsföreståndare och andra faktiskt följer, när de i dag ser till att de får platser sålda till resenärer, då det finns tomma platser i personvagnarna. Går det inte att inrikta verksamheten och marknadsföringen på att man skall kunna använda dessa terminalorter och utnyttja den kapacitet som finns? Vad innebär den omprövning och de stora förändringar som Sven Hulterström talar om? Från vpk:s sida vill vi självfallet ha förändringar, men vi vill använda kapaciteten i stället för att minska den.
Fru talman! Kapacitetsproblemen finns på norra stambanan. Det innebär ju inte att varenda godstransport som sker i norra Sverige över huvud taget utgör ett kapacitetsproblem. Men på norra stambanan finns dessa problem, och där kommer man att göra stora investeringar. Om jag förstår Viola Claessons frågor rätt, så ligger bakom dem en inställning som innebär att SJ skall fortsätta att subventionera vissa företag genom att ta uppenbart förlustbringande transportuppdrag för dessa företag. Detta mjölkar ur SJ:s resurser när det gäller för företaget att vara framgångsrikt och bl.a. öka konkurrensförmågan då det gäller att föra över långväga landsvägstransporter till järnvägen, vilket inte minst ur miljösynpunkt är riktigt. Jag tror inte att SJ kan arbeta på det viset. SJ måste inrikta sig på de områden där de stora transportbehoven finns, och det är också där som man gör mest nytta ur transportsynpunkt men också ur miljösynpunkt. Däremot skall SJ naturligtvis inte fortsätta att bedriva verksamhet som är förlustbringande.
Fru talman! Om man minskar antalet terminalorter och om man centraliserar både kombiverksamheten och den övriga SJ-godsverksamheten, så finns det naturligtvis kunder som inte får en chans att anlita SJ Gods. Jag kan inte inse att det ligger någonting av ett samhällsekonomiskt perspektiv bakom detta — dvs. just det som var ett löfte inför besluten om en framtidsinriktad järnvägspolitik. Människor blir av med sina jobb, och kunder till SJ Gods blir av med möjligheterna att verkligen anlita järnvägen. Detta kan väl knappast vara ekonomiskt lönsamt i något avseende.
Fru talman! Det är inte antalet terminalorter eller antalet växlingsmanövrer man gör inom SJ som avgör huruvida verksamheten är framgångsrik eller inte, utan det är de mängder gods man kan ta hand om och speciellt om man kan ta hand om ökande mängder gods som annars skulle ha transporterats på landsväg.
Fru talman! I detta fall skulle jag vilja jämföra Sven Hulterströms resonemang med vad som gäller för landsvägstrafiken med dagens utveckling. Det skall satsas mellan 5 och 6 miljarder kronor på bärighetshöjande åtgärder för vissa vägar och broar, men däremellan är vägarna på vissa håll — bl.a. i Jämtland — inte ens farbara fram till dessa broar eller vägsträckor som är föremål för bärighetshöjande åtgärder. Det är ju meningslöst. På samma sätt blir det med godstrafiken om man inte samtidigt satsar rejält utan koncentrerar åtgärderna till enbart ett fåtal platser. Kunder blir utan möjlighet till godstransporter på järnväg. Det går också kunskaper förlorade genom manövern att minska personalstyrkan kraftigt.

Fru talman! Viola Claesson har frågat mig vad jag tänker göra för att komma till rätta med företag som Nobel Industrier i Stockvik. Verksamheter av det slag som utövas vid Stockviksverken tillståndsprövas regelmässigt enligt miljöskyddslagen. Vid denna prövning meddelas villkor angående skyddsåtgärder m.m. för att begränsa störningarna till omgivningen. Det är företagens självklara skyldighet att efterleva dessa villkor. Det åligger också tillsynsmyndigheterna att kontrollera att så sker. I en rad uppmärksammade fall har det emellertid kommit fram att företagens och tillsynsmyndigheternas kontroll inte har fungerat tillfredsställande. Jag har därför, som Viola Claesson säkert känner till, i den miljöpolitiska propositionen ingående behandlat frågor om tillsynen över miljöfarliga verksamheter samt lämnat en rad förslag till åtgärder för att väsentligt förbättra denna tillsyn. Regeringen avser att genomföra en rad konkreta åtgärder för att förbättra samhällets kontroll av och åtgärder mot miljöfarliga utsläpp. Jag vill återge några av de viktigare. Företagens ansvar skall göras klarare och utvidgas. Tillstånden skall kompletteras med noggranna mätprogram. Företagen skall avge årliga miljörapporter. Det skall bli lättare att bedöma om företagen verkligen följer de krav som ställts upp. Resurserna för samhällets tillsyn kommer att förstärkas väsentligt. I propositionen bedömer regeringen att storleksordningen 100 handläggartjänster behöver tillföras de statliga myndigheterna. Redan för budgetåret 1988/89 har regeringen föreslagit att länsstyrelserna skall tillföras 10 milj.kr. för miljöskyddsarbetet. Kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder kommer att ta över kontrollen av utsläpp från sådana mindre verksamheter vars störningar i huvudsak är lokala, mindre allvarliga och mindre komplicerade. Detta kommer att innebära att kontrollen blir bättre över sådana mindre verksamheter som länsstyrelserna tidigare endast i begränsad omfattning hunnit med. Samtidigt innebär det att länsstyrelserna får ökade möjligheter att intensifiera kontrollen över de mest miljöstörande verksamheterna. Länsstyrelserna kommer att ges i uppdrag att ställa samman uppgifter om de viktigaste miljöproblemen i resp. län och deras orsaker. Uppdraget skall genomföras i nära samarbete med kommunerna. Enligt min uppfattning blir dessa sammanställningar ett angeläget underlag för prioriteringar i miljöskyddsarbetet på framför allt regional men också central och lokal nivå samt bedömning om omprövning av givna tillstånd behöver ske. I propositionen har jag som ett område där miljöproblemen särskilt bör uppmärksammas nämnt bl.a. Sundsvallsregionen. Till detta kommer att miljöhänsynen — enligt regeringens riktlinjer i propositionen — skall ges en ökad tyngd vid tillämpningen av miljöskyddslagen såväl vid tillsyn och kontroll som vid tillståndsprövning. Vidare skall naturvårdsverkets roll som övergripande och vägledande tillsynsmyndighet förstärkas. Min uppfattning är att nämnda förslag och åtgärder ger väsentligt bättre möjligheter för myndigheternas kontroll av inte minst de miljöfarligaste utsläppen. Jag förutsätter att berörda myndigheter kommer att ta till vara dessa möjligheter, och jag kommer att noga följa utvecklingen. Jag vill också erinra om att regeringen hösten 1987 gav naturvårdsverket i uppdrag att inventera kreosotupplag och att föreslå en plan för inventering av upplag som kan tänkas innehålla andra miljöfarliga ämnen. Enligt naturvårdsverkets redovisning av uppdraget avser verket att organisera dessa genomgångar i samråd med länsstyrelserna, kommunerna och resp. bransch. Detta inventeringsarbete pågår delvis redan. Regeringens avsikt är att arbetet skall fullföljas.

Fru talman! Jag vill betona att allt det som kan anses vara positivt och ett steg i rätt riktning i Birgitta Dahls miljöproposition gläder mig. Det gläder mig lika mycket att riksdagsmajoriteten tydligen kommer att kunna ta ytterligare flera steg därutöver på en rad olika områden som gäller miljön. Nu tror jag att många människor, särskilt i Sundsvallsområdet, är intresserade av att få höra vad som mer konkret kan göras åt Stockviksverken och åt de oroväckande förhållandena och miljöproblemen just i Sundsvallsområdet. Det har i massmedia skrivits mycket om vad som händer vid Nobel Industrier och om hur förorenat området runt omkring är, och man har sagt att naturvårdsverket skall vara berett att pröva Stockviksverken som ett stort miljöskyddsärende. Jag skulle vilja veta av Birgitta Dahl om denna uppgift är riktig. Har det fattats konkreta beslut i den riktningen när det gäller Stockviksverken? Vidare: Är det möjligt att naturvårdsverket kommer att pröva en hel rad kemiska utsläpp och fabriker just i detta område? Jag betraktar Sundsvallsområdet som ett av katastrofområdena i landet som måste åtgärdas snarast. Då räcker det inte, anser jag, att hänvisa till en rad mer generella saker som finns att hämta i miljöpropositionen, Birgitta Dahl. Människorna i Sundsvall vill veta vad som konkret kommer att göras och hur snabbt man kommer att vidta åtgärder mot de problem som finns här.

Fru talman! Det gläder också mig att Viola Claesson är angelägen om att ta till vara vad som faktiskt kommer i miljöpropositionen. De avvikelser som oppositionen gör är helt marginella, och på det här området finns det ingen avvikelse. Låt mig sedan när det gäller det aktuella ärendet reda ut ett par saker. Den verksamhet som nu har kommit i fokus och de förhållanden som har diskuterats härrör i stor utsträckning från tiden fram till mitten av 60-talet, då deponering — dumpning — av tunnor med giftigt material förekom. Det är en sådan verksamhet som i dag naturligtvis inte får förekomma och inte skall förekomma — ett exempel på hur det var i gammal tid som inte är bra. De uppgifter, som har funnits i pressen om att det skulle ha inkommit handlingar till departementet som icke har föranlett någon åtgärd eller som har hemligstämplats, är felaktiga. En redovisning, som departementet begärde 1982 av länsstyrelsen för att förbereda ett interpellationssvar som Svante Lundkvist skulle lämna, har aldrig varit hemligstämpad. Prot. 1987/88:129 Det tillstånd som Stockviksverken nu har är från 1977. Det betyder attmer 30 maj 1988 än ti i id , och bör: EE än tio år har gått sedan detta tillstånd gavs, och man g Orspåljöskyddet vid prioritera en uppföljning av industrier av FenaR typ: Det vore därför lämpligt Nobel Industde att länsstyrelsen och naturvårdsverket, som är tillsynsmyndigheter och som T8tockvik har möjlighet att begära en omprövning, gör det. Det ingår också som ett naturligt led i den inventering av den kemiska industrin som beskrivs i propositionen liksom i den genomgång av särskilt miljökänsliga områden som vi också nämner och i den inventering som länsstyrelserna skall göra. Regeringen har alltså tagit en rad initiativ innebärande att berörda myndigheter skall redovisa till oss.
Fru talman! Jag har inte hävdat att det finns hemligstämplat material som inte har kommit fram. Jag är dock mycket tacksam om Birgitta Dahl klart kan säga att det inte finns något annat eller något nytt material, som rör de här frågorna, som är hemligstämplat. Vi har på senare tid fått alltför många belägg för att företagen, ibland också i maskopi med berörda myndigheter, har hemligstämplat material. Birgitta Dahl och jag har alldeles nyligen fört en debatt i just det ämnet. Jag vet att det är gamla försyndelser som i stor utsträckning leder till de akuta miljöproblem som vi tvingas diskutera i dag, också när det gäller Stockviksverken. Men det finns fortfarande okontrollerat avloppsslam som kommer från Nobel Industrier, bl.a. har sådant fraktats till Blåbergstippen. Det är lika oroväckande om det händer i dag, och det är viktigt att myndigheterna ingriper. Men, Birgitta Dahl, jag skulle vilja veta om uppgiften är sann att naturvårdsverket skall pröva Stockviksverkens verksamhet och göra det till ett stort miljöskyddsärende. Jag vill också veta hur snabbt man tänker gripa sig an det här problemet.
Fru talman! I departementet finns inget material i det här ärendet som är hemligstämplat. Jag utgår ifrån — men kan inte säkert säga det — att det inte heller finns något sådant hos andra myndigheter. Det bör vara öppet. Det finns uppdrag till myndigheterna som på flera sätt gör det inte bara möjligt utan naturligtvis även lämpligt att noggrant granska den här verksamheten och föranstalta om ny tillståndsprövning. Verksamheten är miljöfarlig, och det är mer än tio år sedan tillstånd gavs. Vi skriver i propositionen att det skall vara lättare att ompröva tillstånd och att det skall kunna ske med kortare tidsutdräkt enligt de nya riksdagsbesluten, om det kommer fram nya uppgifter som gör det nödvändigt. Ett sådant tekniskt faktum kan vara att det kommer fram nya mätmetoder som gör det möjligt att kontrollera verksamheten bättre. I det här fallet anser jag alltså att det har gjort det och att man bör se till att få till stånd en noggrannare kontroll.
Fru talman! Det var återigen positiva besked, om än kanske litet vaga, från Birgitta Dahl. Är Birgitta Dahl beredd att ge ett uppdrag till naturvårdsverket, om det nu inte finns, när det gäller Stockviksverken? Det är rätt viktigt att få reda på det. När det gällde hemligstämplat material svarade Birgitta Dahl för riksmyndigheternas del att det inte fanns något sådant. Det är gott att höra. Vi får då hoppas att det inte heller finns på något annat ställe. Det kan ju Birgitta Dahl annars undersöka. Det är också viktigt att få reda på. De senaste uppgifterna, som jag hänvisade till i mitt förra inlägg, är att Nobel Industrier, trots att det har funnits ett löfte till länsstyrelsen, har dumpat okontrollerat kemikalieslam just på Blåbergstippen. Jag nämnde det så konkret, därför att det är just sådana konkreta exempel som måste tas upp i debatten för att påskynda miljömyndigheternas verksamhet. Men det behövs också mycket större resurser än de 100 tjänster som Birgitta Dahl har talat om.
Fru talman! För det första: I det senaste tillståndet föreskrevs att man skulle föra depositionsmaterial i första hand till kommunens avfallstipp — som heter Blåbergstippen, Viola Claesson — och inte till fabrikens eget område, som bedömdes som sämre och svårare att kontrollera. Självfallet skall det då kontrolleras av kommunen, med det ansvar som kommunen har för att miljöfarligt avfall hanteras på ansvarsfullt sätt. Det är så det ligger till med den saken. Jag utgår naturligtvis ifrån att både företag och myndigheter fullgör sina skyldigheter. För det andra: När det gäller myndigheternas ingripanden har jag uttryckt mig vagt av det skälet att jag inte får ingripa i deras myndighetsutövning. Men låt mig säga att de både allmänt och på grund av de särskilda uppdragen om inventering av miljöfarligt avfall, om en genomgång branschvis av den kemiska industrin och om regionala redovisningar har givits en rad tillfällen och ålägganden från regeringen som gör det möjligt att redovisa detta.
Fru talman! Birgitta Dahl behöver faktiskt inte undervisa mig om vad den kommunala tippen i fråga heter — det visste jag från början, och det står också i den fråga som har överlämnats till departementet. Jag tror att det är viktigt att ta upp sådana konkreta exempel som jag här har gjort. Jag har använt ett material som användes i just den interpellationsdebatt 1982 som Birgitta Dahl hänvisade till i sitt andra inlägg från talarstolen. Då ställde min partikamrat, Sven Henricsson, frågor om just det som händer vid Stockviksverken. På Sven Henricssons oroliga frågor lämnade dåvarande jordbruksministern Svante Lundkvist nästan samma svar som Birgitta Dahl har givit: att det naturligtvis är viktigt att myndigheterna använder sina möjligheter att ingripa, osv. Men det är viktigt att det nu sker något konkret och i praktiken. Det är det alla oroliga människor vill ha besked om.
Prot. 1987/88:129 Fru talman!

Låt oss ta fasta på detta, Viola Claesson, och se till att det verkligen genomförs i praktiken. Jag kan däremot inte acceptera att regeringen ständigt skall behöva ingripa i myndighetsutövningen för att få myndigheterna att utnyttja de möjligheter som lagen ger. Det är deras ansvar, och det måste jag understryka genom den typ av deklarationer som jag har gjort här i dag.
Fru talman! Det är viktigt att Birgitta Dahl påpekar just detta, men vad som åligger statsmakten, Birgitta Dahl, är att se till att de kraftiga resursförstärkningar kommer till stånd som myndigheterna behöver för att kontrollera alla de här företagen, som framför allt finns på kemikalieområdet. Att vi år efter år tvingas ta upp den här typen av exempel i riksdagen beror bl.a. på att kontrollmyndigheterna t.ex. på länsplanet inte har minsta chans att sätta hårt mot hårt därför att de inte har tillräckligt med resurser. Men det finns ytterligare en aspekt, och den påminde Sven Henricsson om i debatten 1982, nämligen att länsmyndigheter och lokala myndigheter ofta är mycket hårt pressade av ett eller ett par stora företag som styr arbetsmarknaden och hotar kommuner och län med att stoppa eller flytta verksamheten, så att människorna blir av med sina jobb. Accepterar Birgitta Dahl att arbete ställs mot miljö?
Fru talman! Vi har vid olika tillfällen klart deklarerat att vi inte kan acceptera att arbete på det sätt som hittills skett köps till priset av miljöskador. Det har också skett en fantastisk förändring av inställningen på den här punkten. Vi har numera stöd från fackliga organisationer och lokala partiorganisationer i mitt parti för att driva de här frågorna hårt. Det var faktiskt när kommunen övertog tillsynen i Malmö som missförhållandena där på allvar avslöjades. Det är ett bra exempel på att den väg vi har valt är riktig. Underskatta inte betydelsen av den resursförstärkning som nu görs! Den innebär en fördubbling av länsstyrelsernas resurser på det här området. Det är den största reformen sedan 1960-talet av deras organisation på det här området. Samtidigt får kommunerna möjlighet att med avgifter finansiera sin verksamhet. Vi kan nu genomföra den skärpning som måste ske på detta område. De möjligheterna skall tas till vara.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om regeringen har för avsikt att stödja de forskningsoch försöksprojekt som planeras i syfte att återställa svavelvätedöda bottnar i Skälderviken, Laholmsbukten med flera vatten. Jag vill först påpeka att regeringen ser mycket allvarligt på föroreningen av våra hav. 1986 förklarade regeringen Laholmsbukten som ett särskilt föroreningskänsligt område och gav länsstyrelsen i uppdrag att utarbeta särskilda föreskrifter för att minska utsläppen av närsalter. För två år sedan bildades på mitt initiativ en aktionsgrupp mot havsföroreningar. Inom ramen för aktionsgruppen har naturvårdsverket utarbetat ett åtgärdsprogram. Arbetet i enlighet med detta program har redan inletts. I den miljöpolitiska propositionen har jag dessutom föreslagit ett samlat program med ytterligare åtgärder för att kraftigt begränsa utsläppen av i första hand stabila organiska ämnen och närsalter. Förutom Laholmsbukten utpekas Skälderviken, Öresund och Hanöbukten som områden där situationen är särskilt allvarlig och där särskilt stränga krav för begränsning av utsläppen måste tillämpas. Parallellt med detta arbete pågår arbetet med en gemensam nordisk handlingsplan mot havsföroreningar. Utgångspunkten är att en konkret åtgärdsplan skall kunna antas av de nordiska miljöministrarna under nästa höst. Arbetet drivs också aktivt i de kommissioner som finns för Östersjön och Nordsjön. I första hand måste vi alltså kraftigt minska belastningen av föroreningar på havsområdena. Det är naturligtvis också viktigt att noga följa utvecklingen av miljöförhållandena och att återställa förstörda områden. Baserat på den forskningspolitiska propositionen har den marina forskningen förstärkts redan under detta budgetår. Jag föreslår också i den miljöpolitiska propositionen att ett särskilt anslag inrättas för åtgärder mot havsföroreningar. Anslaget skall användas till åtgärdsinriktad forskning och utredningar och övervakning av miljökvalitet. Naturvårdsverket har ansvaret för att fördela dessa medel. Forskningsoch försöksprojekt i syfte att återställa svavelvätedöda bottnar bör hanteras inom ramen för dessa anslag. Jag utgår från att naturvårdsverket gör en lämplig prioritering, så att medlen på ett så effektivt sätt som möjligt fördelas på olika enskilda projekt.

Fru talman! Jag vill tacka miljöoch energiministern för svaret, men jag är faktiskt inte nöjd. Statsrådet beskrev vilka initiativ som har tagits mot havsföroreningarna. Hon berörde särskilt utsläppen och redogjorde för förhållandena beträffande vårt eget land liksom också för våra kontakter med de nordiska grannländerna. Statsrådet framhöll att det naturligtvis är viktigt att följa utvecklingen när det gäller miljön och att återställa förstörda områden. Hon hänvisade till att det är naturvårdsverket som har ansvaret för fördelningen av medel för ändamålet. Nu förhåller det sig så att det företag som satte sig i förbindelse med mig för mer än två år sedan, Marine Shellfighter i Vejbystrand, också har kontaktat statsrådet. Statsrådet hänvisade då till naturvårdsverket, som först ansåg att projektet var för stort. Efter ytterligare utredning från företagets sida, varvid man också lade fram ekonomiska kalkyler både på genomförandet och på hur forskningsprojektet skulle kombineras med det hela, fick företaget svaret från naturvårdsverket att projektet var för litet, eftersom problemen var så stora och hela Västerhavet var berört. Senare har företaget också skrivit brev till statsrådet och bett om ett svar med redogörelse för vad som kan göras. Brevet är daterat den 20 april, men ännu har inget svar inkommit. Företaget känner stor besvikelse, eftersom det har lagt ned mycket arbete och vill fortsätta med saken. Jag tycker att frågan är mycket angelägen, inte minst med tanke på att vi i dag har akuta problem. Jag tänker då på fiskdöden på grund av den rika algblomningen. Problemen har härigenom blivit ännu svårare. Den döda fisken ligger på bottnarna och svavelvätet breder ut sig. Därför är det på tiden att man försöker göra någonting åt problemen. Varför har ingenting hänt? Är statsrådet inte beredd att stödja projektet?
Fru talman! Det framgick inte av Ingvar Erikssons fråga att det gällde ett enskilt företag och dess ansökan om bidrag. I betraktande av den katastrof som nu pågår tycker jag att det finns väsentligare saker att arbeta med när det gäller havsföroreningar, även om självfallet varje enskilt företag och andra som av olika skäl vill vara med i projekt skall behandlas noggrant. Vad vi nu sysslar med är att som enda nation i världen ta fram ett nationellt åtgärdsprogram. Detta program är i gång. Vi har ett intensivt nordiskt samarbete när det gäller Nordsjön och Östersjön. Jag kan försäkra att det inte rör sig om någon idyll. Det är mycket kvar att göra. Vi har tillfört forskning på området medel: 10 milj.kr. förra året i forskningspropositionen och 8 milj.kr. för forskning om miljögifter. Jordbruksdepartementet har i olika sammanhang gett ungefär 25 milj.kr. till forskning som bl.a. gäller det här området. I årets forskningsproposition anslås 15 milj.kr. Det pågår nu ett utomordentligt intensivt arbete från regeringens och naturvårdsverkets sida, i samråd med andra länders regeringar, svenska forskningsinstitutioner och alla dem som har att bedriva detta arbete — kommuner, länsstyrelser, jordbruket och andra icke att förtiga. Detta, Ingvar Eriksson, tycker jag med förlov sagt är det som jag skall prioritera när det gäller mina och mina medarbetares arbetsinsatser.
Fru talman! Jag delar statsrådets uppfattning när det gäller de gjorda insatserna och strävandena. Vi skall alla hjälpas åt att gå fram på alla möjliga vägar, men jag tycker att det här är fråga om ett intressant pilotprojekt, som skulle kunna ge nya erfarenheter när det gäller att återställa vad vi just nu talar om, nämligen de svavelvätedöda bottnarna som vi vet är ett faktum. Det här företaget lägger ned 4 000 årsarbetstimmar på arbete med havsbottnen, Prot. 1987/88:129 och det gäller tekniska problem och liknande. Därför tycker jag att det är 30 maj 1988 beklagligt om man inte vill sätta sig i förbindelse med företaget och kanske = — — skaffa sig mer erfarenheter. Jag har personligen rekommenderat statsrådet Dmp Er RE att ta detta på allvar. Att det är ett enskilt företag hoppas jag inte är någon ex Härj RA gro0 nackdel. Jag hinner inte säga så mycket mer, men jag vill gärna veta om det är Smedjemorasjön en hake i systemet, enligt naturvårdsverkets sätt att se saken, att det här rör sig om ett enskilt företag som vill göra en insats för miljön.
Fru talman! Självfallet är det ingen hake, Ingvar Eriksson, och självfallet kommer företaget som alla andra som skriver till mig att få ett svar på sitt brev. Men jag kan inte, och det vet Ingvar Eriksson, direkt styra myndigheternas hantering av enskilda ärenden. Sådant skall myndigheterna ha både rätt och ansvar att sköta själva.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att statsrådet tar saken på allvar och ger företaget ett svar, inte minst med tanke på att regeringen i stora affischkampanjer har talat illa om näringslivet. Det har bl.a. påståtts att näringslivet inte är berett att satsa en enda krona på åtgärder för miljön, om det inte lönar sig. Det är beklagligt att regeringspartiet har en så negativ inställning till företagen. Jag hoppas att det besked som statsrådet har gett mig i dag betyder att det blir en scenförändring i framtiden. Vi måste utnyttja allas goda krafter i det här arbetet, annars klarar vi inte den utmaning som det här är fråga om. Om statsrådet ärberedd att ge löftet att vad jag berört tas på allvar är jag nöjd med svaret.

Fru talman! Tore Claeson har frågat mig om regeringen, för det fall tillstånd till regleringarna ges, har för avsikt att pröva dessa tillstånd. Regeringen har redan prövat tillåtligheten enligt vattenlagen av Smedjemorasjöns och Hamresjöns årsregleringar samt — efter särskilt beslut om förbehåll av prövningen av tillåtligheten — Härjeåsjöns årsoch korttidsregleringar. I beslut den 27 september 1984 förklarade regeringen att Hamresjöns reglering skulle medföra en så allvarlig försämring när det gäller att utveckla den för Lillhärdals framtid så betydelsefulla turistnäringen att den regleringen strider mot allmänna planeringssynpunkter. I övrigt medgav regeringen att tillstånd enligt vattenlagen fick lämnas till Smedjemorasjöns reglering och till Härjeåsjöns årsoch korttidsreglering. I beslutet föreskrev regeringen s.k. särskilda villkor, bl.a. beträffande turistnäringen och fisket. Vattendomstolen har nu meddelat domar beträffande regleringarna. Enligt uppgift prövas dessa mål i vattenöverdomstolen resp. högsta domstolen. Vad jag nu sagt innebär att regeringen inte har någon laglig möjlighet att Prot. 1987/88:129 på nytt ta upp tillåtlighetsfrågan i de nu aktuella fallen. Svaret på Tore 30 maj 1988 Claesons fråga blir därför nej. Ompl dreglerin, Låt mig till sist säga att vattendomstolarna, utöver de särskilda villkor som fr SEE SS > ån a ä An av Härjeåsjön och regeringen meddelade i sitt beslut år 1984, kan ställa ytterligare villkor och Smedjemorasjön lämna fler föreskrifter för regleringarna, exempelvis till skydd för fisket.

Fru talman! Tack för svaret på min fråga. Den här frågan gäller det sista orörda vattendraget i Lillhärdal i Härjedalen, Härjeån, och den sista kvarvarande naturliga badsjön, Härjeåsjön, med sina långgrunda sandstränder, av befolkning och turister kallad Härjedalens riviera. Det handlar om en värdefull naturoch kulturmiljö, som kan bli förstörd. Vattendragen i Härjedalen är nu utbyggda till 85 96, och ett genomförande av de nu aktuella regleringsoch utbyggnadsplanerna skulle, som framgår av min fråga, bara ge ett marginellt tillskott av energi på tillsammans ca 0,025 TWh. Den berörda befolkningen och Härjedalens kommun har motsatt sig och motsätter sig bestämt utbyggnadsplanerna. Man pekar på de skadliga konsekvenser dessa skulle få. Den viktiga turistnäringens framtid, vilken betyder så mycket för avfolkningsbygderna, förutsätter enligt expertisen i kommunerna och vid länsstyrelsen att ett bevarande av Härjeån, Härjeåsjön och Smedjemorasjön i oreglerat och outbyggt skick är ett absolut villkor för att man skall få ut något av det arbete som har utförts och som man planerar att utföra. Dessa målmedvetna satsningar från statsmakterna, länsstyrelsen och kommunerna med bl.a. en omfattande fiskeplan och för en ökad turism, som kan ge nya arbetstillfällen och inkomster för bygden, bör enligt min mening följas upp. Det förutsätter att utbyggnadsplanerna stoppas. Nu svarar miljöoch energiminister Birgitta Dahl nej på min fråga. Jag returnerar följande fråga till henne: Föreligger det inte enligt vattenlagen möjlighet för regeringen att beträffande små vattenkraftsobjekt göra en prövningi varje enskilt fall genoms.k. förbehållsbeslut? Måste inte det gälla, även om man i detta fall har meddelat vissa förbehåll i den tillåtlighetsprövning som gjordes 1984? Det måste enligt min mening finnas möjlighet för regeringen att på nytt pröva ärendet.
Fru talman! Om förbehållsinstitutet skall utnyttjas måste det ske före domstolsprövningen. Någon sådan möjlighet föreligger inte längre i detta fall. Jag vill vara tydlig och säga att det är för sent att utnyttja förbehållsinstitutet.
Fru talman! Då återstår möjligheten, trots att regeringen tidigare vid tillåtlighetsprövningen har meddelat vissa villkor, att på nytt ta upp ärendet till behandling mot bakgrund av de nya omständigheter som har kommit fram 45 och mot bakgrund av att statsmakterna har satsat 10 milj.kr. i området. Området får inte byggas ut och riskera att förstöras. Jag respekterar självfallet de regler, bestämmelser och lagar som finns för handläggning av ett ärende som detta. Men det finns faktiskt ärenden i vilka regeringen har ansett sig oförhindrad att göra nya avvägningar och överväganden som man har tyckt vara befogade. Jag anser att detta är ett sådant fall. Det finns anledning att undersöka möjligheterna — utan att komma i konflikt med gällande lagstiftning — att finna en lösning.
Fru talman! Den lag som Tore Claeson och jag själv varit med om att stifta och som behandlades i utskottet när vi båda satt i det, ger inga möjligheter för regeringen att agera när vattendomstolen har sagt sitt. För att regeringen skall kunna handla måste den förbehålla sig prövningsrätt, innan domstolen fattar sitt beslut.
Fru talman! Man kan naturligtvis tjata om vad som är möjligt för en regering. Om den politiska viljan finns har man säkert möjligheter att förhandlingsvägen eller på annat sätt agera i det aktuella ärendet. Intresserade av en utbyggnad i detta fall är tio kraftverksbolag. För vart och ett av dem måste en utebliven reglering och utbyggnad betyda ganska litet. Det måste helt enkelt finnas möjligheter för regeringen att ta initiativ och genom förhandlingar lösa den här frågan. För tusentals människor som berörs betyder det oerhört mycket att området bevaras. För var och en av kraftverksintressenterna måste det vara av marginell betydelse att tvingas backa i den här frågan. Frågan är ännu inte slutligt avgjord, utan ligger hos vattenöverdomstolen och högsta domstolen. Jag vädjar till Birgitta Dahl att i varje fall undersöka möjligheterna att finna en utväg.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat mig om vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att de för erosionsskador utsatta strandområdena i Skåne skall kunna räddas. Jag har fått veta att en särskild arbetsgrupp för strandskydd har bildats i Ystads kommun. Kommunen har ansökt om statsbidrag för förebyggande av erosionsskador. Jag har också fått veta att kommunerna utmed sydkusten har tagit initiativ till ett samarbete i dessa frågor. Institutionen för vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola har vidare hos statens råd för byggnadsforskning ansökt om medel till en pilotstudie som syftar till att bistå kommuner med underlag vid upprättande av planer för kustnära områden. Jag vill gärna framhålla att jag ser allvarligt på dessa frågor. Jag kan också — Prot. 1987/88:129 konstatera att berörda kommuner i enlighet med naturresurslagens och plan 30 maj 1988 Till skillnad från Per Stenmarck ser jag detta som det rätta sättet att angripa R i. : På vissa strandfrågan och inte som ett hot mot utvecklingen. ; områden i Skåne Eftersom kommunerna nu har startat arbetet med att finna former för att förebygga erosionsskador, finns det inget behov av styrning uppifrån. Jag anser tvärtom att deras arbete bör slutföras, innan detta kan bli aktuellt. Som Per Stenmarck väl känner till kan jag inte heller föregripa den beredning av Ystads kommuns ansökan om statsbidrag som nu bereds inom regeringskansliet. Jag anser därför inte att det är lämpligt att nu föreslå någon åtgärd av det slag som Per Stenmarck tar upp i sin interpellation.

Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret på min interpellation. Stranderosion är till stora delar ett globalt problem. Forskare har påvisat att det sker en tillbakagång av sandoch badstränder över hela världen . Det finns flera skäl till detta, bl.a. att det fortfarande pågår en långsam höjning av havsytan. I Norden sker det på åtskilliga ställen en fortgående förstöring av kusterna, t.ex. vid Jyllands väststränder i Danmark och längs södra och västra Skåne. Stora delar av den skånska sandkusten är utsatta för mer eller mindre kontinuerlig erosion. Som en följd av detta har stränderna minskat, i vissa fall kraftigt och på kort tid. Detta fenomen utgör ett stort problem för flera skånska kustkommuner. Hårdast drabbad är sannolikt Ystad, där stora områden är utsatta för erosionsskador. Kommunen har vidtagit åtskilliga åtgärder under årens lopp, men dessa har sällan varit särskilt framgångsrika. Detta ger också, som jag ser det, ett mått på hur stort problemet är, och hur svårt det är att lösa. Generellt kan sägas att stranderosioner orsakar stora problem för hela södra och västra Skåne. Därmed påverkas i stort sett alla kustkommuner i Skåne från Ystad i söder upp till Ängelholm i nordväst. Att detta är ett problem som till stor del berör Skåne och inte övriga Sverige i samma utsträckning beror dels på den långa sammanhängande sandkusten, dels på den landsänkning som förekommer i Skåne, medan det i övriga Sverige sker en fortsatt landhöjning. Stora insatser görs från statens sida för att klarlägga olika frågor rörande Östersjön. Erosionsproblematiken, vilken sammanhänger med strömmar, vågrörelser och andra förhållanden i havet, har ännu inte rönt samma intresse. Det som också förefaller troligt är att även mänskliga ingrepp har påverkat utvecklingen. Vi ser det som vi förmodar är resultatet av sandsugningsaktiviteter på Ven utanför Landskrona och på Falsterbonäset. Låt mig mot denna bakgrund få fråga statsrådet: Är regeringen beredd att inom ramen för det arbete som görs för Östersjön också ta in den miljöförstöring som stranderosionen innebär? Jag började med att tala om det globala perspektivet. Stränder runt om i ; 47 stora delar av världen har drabbats. Mot denna bakgrund kan man nog också dra slutsatsen att alla stränder inte kan räddas, inte ens i Sverige. Men det borde finnas områden som för djurlivet och ur rekreationsoch turistsynpunkt är värda att göra extra insatser för. I sådana fall borde även staten ha ett ansvar. Men det är ett ansvar som staten hittills, som jag ser det, inte har tagit. Miljöministern säger sig i sitt svar inte kunna ”föregripa den beredning av Ystads kommuns ansökan om statsbidrag som nu bereds inom regeringskansliet”. Jag kan i och för sig förstå detta, men jag vill bara påpeka att ansökan lämnades in för i dagarna ett år sedan. Miljöministern säger också: ”Eftersom kommunerna nu har startat arbetet med att finna former för att förebygga erosionsskador finns det inget behov av styrning uppifrån.” Jag tror att detta också är riktigt. Det finns ett mycket stort kunnande på det här området med framstående forskare just vid den institution i Lund som statsrådet åberopade och med politiker och tjänstemän i de berörda kommunerna som har lärt sig frågorna väl. Därför behövs det ingen styrning uppifrån, men väl ett stöd uppifrån. Det är som jag ser det en viss skillnad. Och jag skulle vilja avsluta mitt anförande med att fråga: På vilket sätt kan miljöministern tänka sig detta?
Fru talman! För det första lämnades den nu aktuella ansökan in i år, i mars, såvitt jag minns rätt. För det andra ingår självfallet alla frågor av betydelse för miljön i det nu pågående Östersjösamarbetet. För det tredje är det klart att staten, naturvårdsverket och länsstyrelserna har ett övergripande ansvar för planering av det här slaget. Men vi har, med rätta tycker jag, lagt ett större ansvar på kommunerna och gett dem större rättigheter när det gäller att arbeta på det här området i och med tillkomsten av naturresurslagen och planoch bygglagen och på miljöskyddsområdet i och med framläggandet av miljöpropositionen. Det innebär att de människor som finns närmast problemen skall hantera dem. Jag tror att det finns många fördelar med det. Per Stenmarck, vi brukar beskyllas för att bedriva centralstyrning och för att inte lita på människorna. I denna fråga verkar det som om jag och de andra i regeringen litar mer på de förtroendevalda och medborgarna i de berörda kommunerna än Per Stenmarck. Jag tycker att det är bra att vi försöker utnyttja denna resurs.
Fru talman! Låt mig först få uttrycka min tacksamhet för det förtydligande beträffande Östersjön som miljöministern gjorde. I övrigt försöker miljöministern föra någon sorts principiellt resonemang om huruvida staten över huvud taget är ansvarig för att den här typen av skador blir reparerade. Jag vill, som jag nog uttryckte i mitt anförande, säga att det, som jag ser det, inte är tal om någon centralstyrning men väl om någon typ av stöd i form av bidrag och liknande från statsmakterna. De berörda kommunerna måste nog ta på sig merparten av detta arbete, vilket de säkert också är beredda att göra. Låt mig nämna några skäl till att jag tycker att det är rimligt att staten åtminstone tar ett delansvar. Bl. a. kommer detta räddningsarbete att medföra stora kostnader, som det är orimligt att ett litet antal kommuner med speciellt långa kuster själva skall ta på sig. Dessutom är den här marken normalt sett allemansrättsligt tillgänglig. Det sistnämnda är något som betyder väldigt mycket i ett landskap som Skåne, där sådan mark faktiskt är en bristvara. Därför borde staten ha ett intresse av att bevara denna mark. För att komma till rätta med de problem som finns i dag och för att förhindra att nya uppkommer krävs det ekonomiska resurser både till forskning och till berörda kommuner. Forskningen behöver resurser för att öka vårt vetande inom området och för att föra ut kunskaper om detta. Kommunerna behöver resurser som stöd — jag upprepar än en gång ordet stöd och inte styrning — för såväl kortsiktigt som långsiktigt arbete för att komma till rätta med problemen.

Fru talman! Siw Persson har ställt en rad frågor till mig om utbyggnaden av mindre vattenkraftverk, s.k. minikraftverk, och om vattendomstolarnas prövning av sådana vattenmål. Låt mig till en början erinra om att anläggande av vattenkraftverk prövas enligt vattenlagen. Utbyggnad kräver tillstånd enligt denna lag. En ansökan om tillstånd prövas av en vattendomstol. En sådan ansökan prövas givetvis av en vattendomstol mot andra allmänna intressen som kan beröras. Vid denna prövning tillämpar vattendomstolen bl.a. naturresurslagen. En dom meddelad av en vattendomstol kan överklagas till vattenöverdomstolen, vars dom i sin tur kan överklagas till högsta domstolen. Jag kan i detta sammanhang upplysa om att vattenöverdomstolens dom om tillstånd till det av Siw Persson nämnda Sösjö kraftverk är överklagad till högsta domstolen. Enligt vattenlagen skall vissa särskilt angivna ansökningar tillåtlighetsprövas av regeringen. Vattenlagen ger också regeringen möjlighet att i andra fall, innan vattendomstolen meddelat dom i målet, särskilt förbehålla sig tillåtlighetsprövningen. Som förutsättning gäller enligt vattenlagen att det rör sig om ett vattenföretag som är av betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet. Det åligger kammarkollegiet, som vid sidan om kommunerna för talan för allmänna intressen i vattenmål, att till regeringen anmäla behovet av sådana förbehållsbeslut. Jag kan här tillägga att länsstyrelserna såsom tillsynsmyndighet enligt naturresurslagen bevakar allmänna intressen i vattenmål. Det prövningssystem vi har ger inte regeringen någon annan möjlighet att ingripa i ett vattenmål än att förbehålla sig prövningen. Någon laglig möjlighet för regeringen att ändra en vattendom finns inte heller. Regeringen har vid flera tillfällen under senare år särskilt förbehållit sig prövningen av tillåtligheten. Senast den 5 maj i år förordnade regeringen kommun skall prövas av regeringen. Regeringen har senast i propositionen 1987 år till mitten av 90-talet. Vid behandlingen av propositionen 1984/85:120, Riktlinjer för energipolitiken, godkände riksdagen att det i den s.k. vattenkraftsplanen togs upp 400 GWh såsom möjligt tillskott genom minikraftverk. Det finns alltså riksdagsstöd för siffran 400 GWh. Som Siw Persson väl känner till är detta ett uttalande om möjligt energitillskott och inte ett uttalande till stöd för enskilda projekt. Låt mig få påminna Siw Persson om att jag på s. 144 i propositionen 1984/85:120 har uttalat att jag med hänsyn till ekonomi och motstående intressen, bl.a. naturvården, bedömde att små vattenkraftverk i första hand har förutsättningar att uppföras i anslutning till befintliga regleringar. Jag har inte haft anledning att ändra uppfattning på denna punkt. Det har under senare tid visat sig att utbyggnaden av mindre vattenkraftverk orsakar konflikter mellan flera motstående intressen. Det gäller särskilt utbyggnader som berör orörda vattendrag. Vad gäller de skyddade älvarna och älvsträckorna har regeringen i flera fall sagt nej till utbyggnad. För att få en samlad bild av utbyggnadsläget har regeringen i beslut den 28 april i år gett tio länsstyrelser i uppdrag att till regeringen senast den 1 september i år redovisa aktuella mindre vattenkraftsprojekt. Övriga länsstyrelser i landet har också fått tillfälle att lämna uppgifter. Avsikten är att regeringen skall få in underlag för att överväga om åtgärder är nödvändiga för att få till stånd en klarare praxis i enlighet med naturvårdens intresse.

Herr talman! Jag tar tillfället i akt att något kommentera debatten, eftersom det är så sällan jag får tillfälle att uttala mig positivt om energiministerns insatser. Jag tycker att det här interpellationssvaret är bra och innehåller en markering av en opinionssvängning i samhället, som alla känner av och som moderata samlingspartiet står bakom, nämligen ett alltmer ökande stöd för naturvården och särskilt för de små vattendragen. Jag vill dock tillägga en sak till vad Siw Persson och energiministern har sagt. Jag hoppas att den undersökning som nu skall företas blir föremål för debatt och tillgänglig för oss som har ett intresse för energifrågorna och frågor av den typ som undersökningen omfattar, så att man på så sätt hos så många grupperingar i samhället som möjligt kan förankra den klarare praxis som energiministern eftersträvar.
Herr talman! Självfallet skall utredningen bli föremål för debatt. Den är ju bl.a. till för att vi skall få en öppen debatt kring de här frågorna och för att olika grupperingar skall få möjlighet att påverka utvecklingen. Till Siw Persson vill jag säga att inte bara domare som dömer i vattenmål utan allmändomare och polis skall enligt vad som redovisas i den miljöpolitiska propositionen få genomgå särskild utbildning för att få bättre kunskaper om naturvård och miljöskydd. Sådana kunskaper finns inte i den utsträckning som skulle behövas inom rättsväsendet. Det är saker som redovisas i den proposition som nu har förelagts riksdagen.

Herr talman! Agne Hansson har frågat bostadsministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förhindra den koncentration och konkurrensbegränsning som nu håller på att ske inom den svenska byggbranschen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regler som syftar till att främja konkurrensen i näringslivet finns i konkurrenslagen . Lagen innehåller också regler om kontroll av företagsförvärv. Med stöd av konkurrenslagen kan näringsfrihetsombudsmannen, NO, och i sista hand marknadsdomstolen ingripa mot dominansförvärv och andra typer av konkurrensbegränsningar, om de har skadlig verkan. Med stöd av dessa regler har NO tagit upp till prövning samtliga de förvärvsärenden som Agne Hansson nämner i sin fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Den här frågan har ju flera dimensioner. Jag ställde den till bostadsministern därför att den har minst ett bostadspolitiskt perspektiv, men naturligtvis också ett näringsoch finanspolitiskt perspektiv — det område där statsrådet Johansson har ansvaret. Jag hoppas att bostadsministern har förstått frågan och inte är på väg att skjuta ifrån sig det bostadspolitiska ansvaret för den koncentration som nu pågår inom byggbranschen. Vi i centern är mycket oroliga över vad som händer på den svenska byggmarknaden i dag. Denna oro delar vi med miljontals bostadskonsumenter, som inser att en konkurrensbegränsning naturligtvis kommer att påverka hyrorna. Den oron delar vi också med dem som i dag står i begrepp att bygga och som ser att byggkostnaderna skjuter i höjden då det inte finns någon konkurrens. Regeringen har accepterat den lagstiftning som finns. I svaret nämndes t.ex. konkurrenslagen, som ger näringsfrihetsombudsmannen och marknadsdomstolen möjlighet till ingripanden. Vi skall ha full konkurrens vid upphandling av byggföretag och inte minst när det gäller bostadslånereglerna. Men regeringens politik går inte ihop om man tillåter koncentration så att konkurrensen begränsas. Jag vill fråga statsrådet om han är beredd att med bostadsministern ta upp frågan om man i bostadsdepartementet är beredd att analysera konsekvenserna för svensk byggmarknad av de fusioner som nu har ägt rum.
Herr talman! Som Agne Hansson säger har denna fråga flera dimensioner. Bostadsministern har redan deklarerat att man följer denna fråga också i bostadsdepartementet. Jag anser det vara ganska naturligt, för att inte säga självklart, eftersom detta är en viktig fråga för konkurrensen på byggmarknaden och därmed också för vilka kostnader som så att säga äter sig in i bostadsproduktionen och även annat byggande. Om företagsfusioner leder till konkurrensbegränsningar, är det någonting man måste motverka. Det tror jag att Agne Hansson och jag kan vara ganska överens om. Det finns förvisso anledning att just på byggområdet vara särskilt uppmärksam på detta. Jag vill bara markera det ytterligare och Prot. 1987/88:129 dessutom tillfoga att prisoch kartellnämnden, som är det organ som följer 30 maj 1988 olika typer av samverkan, har i särskilt uppdrag att följa också byggmark
Herr talman! Jag tackar statsrådet för dessa ytterligare förtydliganden. Jag tycker att det är bra att också näringsfrihetsombudsmannen har tagit sig an dessa frågor. Såvitt jag kan förstå borde det leda till att man tvingas stoppa dessa förvärv. Med de signaler jag har fått från byggbranschen finns det anledning att verkligen vara orolig. Jag har förstått att regeringen också är det. Jag hoppas därför att man kan få till stånd en friare konkurrens på denna marknad.

Herr talman! Nic Grönvall har ställt följande frågor tilll statsministern. 1. Har regeringen en strategisk plan för att fortlöpande omvandla enskild egendom till statsägd egendom utan att politiska beslut om socialiseringar genomförs? 2. Anser regeringen att en huvudägare till svenskt företag har generella förpliktelser gentemot ”samhällets intressen”? 3. Anser regeringen att en företagsägare icke får utöva sitt ägande om ägarens förvaltning strider mot den politiska maktens uppfattning och inriktning? 4. Vilken skillnad lägger regeringen i ägandet av bankaktiebolag och finansbolag? 5. Anser regeringen att ägarens rätt att fritt förvalta det av honom ägda kan inskränkas under svensk grundlag? Med hänsyn till de utgångspunkter som interpellanten haft för sina frågor har interpellationen överlämnats till mig. Svaret på den första frågan är nej. Vad gäller fråga nr 2 utgår jag från att Nic Grönvall med ”generella förpliktelser” inte menar lagstadgade skyldigheter. Om så är fallet är svaret på frågan nej. Däremot anser jag det vara helt naturligt, och det bör också ligga i företagens och dess ägares egna intressen, att företagen i sin verksamhet beaktar även vidare samhällsintressen och andra intressen av etisk karaktär. Dessa intressen gör sig olika starkt gällande beroende på vad för slags verksamhet som ett företag sysslar med. I branscher som är betydelsefulla för landets säkerhet och försvar eller som behandlar för landet vitala ekonomiska intressen är dessa intressen mer framträdande. När det gäller en huvudägares roll i sammanhanget finner jag det mer eller 53 mindre självklart att denne får bära en väsentlig del av ansvaret för att samhällsintressena beaktas i företagets verksamhet. Så till den tredje frågan, som jag finner något oklar. Vilka förvaltningsåtgärder som en företagsägare får resp. inte får vidta bestäms givetvis inte av vad regeringen tycker och tänker. En företagsägare får därför fritt förvalta och förfoga över det han äger så länge han håller sig inom de gränser som gällande lagar och förordningar ställer upp. Nic Grönvall vill, för det fjärde, veta vilken skillnad som regeringen gör mellan ägandet av bankaktiebolag och ägandet av finansbolag. Dessa skillnader har redovisats för och fastställts av riksdagen. Bankerna skiljer sig i flera väsentliga avseenden från andra företag. De intar en central ställning i det ekonomiska systemet. Bankerna är därför föremål för en ingående samhällelig kontroll, och regelsystemet för dem har byggts upp för att tillgodose olika krav på säkerhet och sundhet. Bankernas kunder — framför allt insättarna — är på helt annat sätt beroende av sin banks säkerhet och sunda utveckling än kunder i andra företag. Regelsystemet för bankerna har tillkommit för att garantera att de många skyddsintressena i bankverksamheten tas till vara. Bankerna har getts ett begränsat verksamhetsområde och är förhindrade att ägna sig åt riskfyllda eller spekulativa verksamheter. För banker upprätthålls också den principen att ägande och kreditgivning skall hållas isär. Regeringens uppfattning är att bankerna även i framtiden skall behålla sin fria och oberoende ställning. Därmed också sagt att bankväsendet inte bör få vara föremål för en stark privat ägarkoncentration. Finansbolagen har kommit att spela en betydande och under senare år alltmer framträdande roll på kreditmarknaden. Sedan flera år finns en särskild lagstiftning för finansbolagen. Regeringen har i en nyligen beslutad proposition föreslagit att det införs ett auktorisationssystem för finansbolagen. Bl. a. måste företag som driver finansieringsverksamhet av viss omfattning enligt förslaget ha tillstånd. För att auktorisation skall meddelas måste vissa formella och kvalitativa krav på företaget vara uppfyllda, bl.a. att företaget har ett aktiekapital på minst 5 milj.kr. Även med de föreslagna ändringarna så kommer det att kvarstå en rad väsentliga skillnader mellan finansbolag och banker, som gör att man kan anlägga ett mer obundet synsätt på ägandet av finansbolag. Så till den sista frågan. Som Nic Grönvall torde känna till medger grundlagen att olika inskränkningar görs i ägarens rätt att fritt förvalta det han äger. Exempel på sådana begränsningar finns inom ett flertal olika rättsområden. Jag nöjer mig här med att nämna den lagstiftning som finns i fråga om miljöskydd, konkurrensbegränsning samt arrende och hyra.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Jag ställde min interpellation till statsministern, men han hade inte tid att svara eller, som det uttrycks i svaret, ansåg man att frågan hade anknytning till näringslivet på ett sådant sätt att svaret kunde rubriceras ”om ägaransvaret i näringslivet”. Jag har egentligen inte alls ställt en fråga om näringslivet, utan en mycket principiell fråga. Jag förstår att statsrådet Johansson kanske funnit det vara en lätt väg att anknyta frågan till näringslivet. Han har därvid funnit spår efter Prot. 1987/88:129 vilka han i viss mån kunnat vifta undan frågans principiella natur. 30 maj 1988 Jag skulle vilja hänvisa statsrådet till en mycket viktig handling som har presenterats i dagarna. Det är mig en särskild glädje att låta ett exemplar av denna handling ligga kvar i talarstolen tills statsrådet kommer upp nästa gång. Han kan då ta med sig det som en gåva. Det rör sig om Sveriges Advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, som innehåller just en diskussion om principiellt viktiga frågor i den svenska demokratin och framför allt den svenska rättssäkerheten. En central del av rättssäkerheten är egendomsrätten. Alla vet — rättskommentatorer, domare i Europarådets domstol — att det svenska egendomsskyddet i grundlagen är mycket svagt. Vi har ett grundläggande svagt skydd för äganderätten, som egentligen bara kommer till uttryck i en rätt till ersättning i fall av expropriation. Advokaterna är helt oberoende. De påpekar i sitt inlägg i debatten betydelsen av legalitetsprincipen. Jag vill gärna läsa innantill något av vad de skriver om legalitetsprincipen: ”Detta är just den tidigare omnämnda regeln att såväl regeringen som samtliga myndigheter och domstolar är underkastade kravet på lagstöd i sitt handlande.” Det är denna punkt som ger mig ett motiv för att ställa den ganska omfattande fråga jag har ställt. Statsrådets svar innehåller en intressant inledning, nämligen det lakoniska och helt entydiga ordet nej. Det betyder således att statsrådet har svarat mig att ni inte har något slags dold avsikt, utan allt skall följa lagen. Inget skall döljas för medborgarna i Sverige när det gäller äganderättens ställning. Jag undrar då till att börja med om statsrådet inte skulle vilja vara vänlig och dra slutsatsen av detta klara svar, nämligen att allt måste följa lagen och att vi alla skulle gynnas av en entydig reglering av äganderätten. Vi skulle då slippa stå här och diskutera om regeringens kritik mot vissa ägargrupper från tid till annan är berättigad och vi skulle slippa diskutera vilken betydelse ägaransvaret har. Den första principiella frågan ligger kanske litet vid sidan om statsrådet Johanssons verksamhetsområde och gäller varför vi inte skulle kunna samverka i denna självklara sak. Låt oss precisera äganderättens innehåll i svensk lagstiftning. När man studerar den andra delen av svaret som berör de mera näringslivsorienterade frågorna, finner man att statsrådet övergår från en distinkt och klar svarsteknik till slalomåkning i klass med Ingemar Stenmark. Statsrådet talar i det ena ögonblicket om hänsynen till samhällsintressena och i det andra ögonblicket om att lagstiftning skall gälla och att man skall operera inom ramen för givna regler och lagar. Det är nog ändå så att Ingemar Stenmark åker slalom bättre än statsrådet Johansson. Resonemanget leder onekligen till en intellektuell vurpa. Statsrådet säger nämligen i svaret att det är naturligt att lagen skall gälla, men att man skall ta hänsyn till vidare samhällsintressen och andra intressen av etisk karaktär vid utövandet av äganderätten. Jag ställer mig då frågan hur detta är möjligt. Vad är det som gäller? Den frågan blir än mer berättigad när man tar del av innehållet i statsrådets kommentar till min tredje fråga. Statsrådet finner denna fråga något oklar och säger att förvaltningsåtgärder som en företagsägare vidtar får han själv 55 Prot. 1987/88:129 bestämma över så länge de rör sig inom lagens ram. Regeringens tyckande och tänkande saknar betydelse. Man kan då erinra sig att den nuvarande regeringen vid flera tillfällen under de senare åren har riktat mycket bister och ofta förnedrande kritik mot företagare som har företagit förvaltningsåtgärder inom ramen för lagen och inom ramen för sin moralprövning. De har likafullt drabbats av regeringens bannbulla. Det finns många exempel på vad jag menar, men jag skall inte i denna omgång behöva ge något exempel. Inför statsrådets nästa replik vill jag bara på nytt hänvisa till legalitetsprincipen, som säger att regeringen är underkastad kravet på lagstöd i sitt handlande. Detta måste ju i rimlighetens namn också gälla regeringens offentligt kungjorda kritik av enskilda medborgare i detta land, såsom t.ex. företagsägare. Nu ligger således den utmärkta skriften här för begrundande och såsom en gåva till statsrådet Johansson.

Herr talman! För artighets skull får jag gå fram till talarstolen för att ta emot denna generösa gåva. Jag tycker annars inte att jag har särskilt mycket att tillägga efter det att Nic Grönvall har redogjort för sina synpunkter här i talarstolen. Det var slalomåkning i klass med Ingemar Stenmarks, sade Nic Grönvall om mitt svar. Det betyget tackar jag för. En och annan vurpa har ju Ingemar Stenmark också råkat ut för under årens lopp. Problemet med vurporna är att det ibland kan vara litet svårt att urskilja banan. Jag är inte riktigt säker på vilken bana Nic Grönvall ville utstaka här när han ställde sina frågor. Det gällde kanske en helt annan bana än den jag har gett mig in på. Får jag sedan säga, att om man inte är nöjd med svaret, kan det bero på att frågorna är litet oklart ställda. Jag tycker nog fortfarande att en del av dessa frågor har en sådan karaktär att de är ganska svåra att ge svar på. De liknar mer en seminariediskussion. Jag har emellertid nu förstått att tanken bakom denna interpellation från Nic Grönvalls sida var att han ville ha en diskussion om legalitetsprincipen i den svenska lagstiftningen. Jag vet inte om jag behöver gå in på det heller. Vi har ju faktiskt, Nic Grönvall, ett särskilt utskott i riksdagen som skall kontrollera att det som regeringen gör följer grundlagen och annan lagstiftning. Därför kan jag inte riktigt förstå varför Nic Grönvall behöver insinuera, för det låg väl i frågeställningen, att vi inte skulle följa lagen när vi lägger fram våra förslag eller gör uttalanden. Det vore litet märkligt av Nic Grönvall — som ju i sin verksamhet som advokat bl.a. har att se till att det fria ordet kan komma till klart uttryck — att inte låta regeringens ledamöter uttala en mening, individuellt eller på regeringens vägnar, i etiska frågor. Den politiska debatten handlar ju i hög grad, Nic Grönvall, om etiska frågor och om enskildas och företags åtgärder. Jag tycker att det vore ganska långtgående om Nic Grönvall ville frånhända regeringen eller regeringens ledamöter rätten att ha en uppfattning om enskilda företags göranden och låtanden.

Herr talman! Jag tackar för inlägget, som på sitt sätt kanske var just så 30 maj 1988 åskådliggörande som man kunde frukta när det gäller denna debatts inriktning. Det finns i frågeställningen bra grund för att man skulle kunna vara mera konkret.

Det är uttalanden som vi alla är rörande ense om och som vilar på en distinkt lag, som efter många år av beredning har kommit till stånd. Hur kan det vara så att ägandet i dessa banker är viktigt, när bankernas ställning dessförinnan helt har reglerats i särskild lagstiftning? Jag vill därför komma åt frågan om den socialdemokratiska regeringen har en särskild syn på ägandet, bl.a. såsom den nu kommer till uttryck i socialdemokraters uttalanden om ägandet i banker. Finansbolagen har egentligen samma verksamhet som bankerna, men på ett friare sätt, nämligen att tillhandahålla den allmänna omsättningen, konsumenterna och företagen, finansiella resurser. Socialdemokraterna anser inte att finansbolagens ägarstruktur behöver regleras. Det egendomliga är att statsrådet säger att man kan anlägga ett mera obundet synsätt på ägandet i finansbolag. Den lagstiftning om finansbolag som vi kommer att få inom kort och som just nu är under riksdagsbehandling kommer inte att innehålla några uttalanden om ägandet. Under beredningen har man emellertid kunnat höra att bankinspektionens generaldirektör efterlyst en klar definition av ägandet när man skall ge tillstånd till finansbolag. Han har också uttryckt att man önskar en dominerande ägare, när man skall utkräva ägaransvar. Vi har alltså bankerna som bedriver en likartad finansverksamhet som den som finansbolagen bedriver. När det gäller bankerna hävdar regeringen och socialdemokratin att det inte får lov att finnas en ägare från vilken man kan utkräva ett ansvar — där skall det vara anonymt. När det gäller finansbolagen däremot måste det finnas en dominerande ägare från vilken man kan utkräva ansvar. Vad finns det för logik och struktur i de tankarna?

Herr talman! Låt mig ta upp den konkreta fråga som Nic Grönvall ställer, nämligen om vad det finns för konsekvens i att ha en något annorlunda syn på ägandet av finansbolag än på ägandet av banker. Först och främst måste man klara ut att vi har en särskild lagstiftning om banker som skiljer sig från vad som gäller för finansbolag. Utifrån detta kan man också generera att det finns olika syn på hur banker och på hur finansbolag fungerar. Nic Grönvall glömmer det fundamentala att banker har ensamrätt på inlåning från allmänheten och att det har skapat särskilda skyddsintressen när det gäller bankerna. Därav mitt uttalande om att man kanske kan ha en mer obunden syn på ägandet i finansbolag än i banker, eftersom de får sin upplåning på ett annat sätt. 57 På sätt och vis är det förhållandevis ointressant, Nic Grönvall, att vi för den här diskussionen här i riksdagen som en principfråga. Vad som skall gälla för ägande m.m. av banker resp. finansbolag är ju sådant som skall fastställas i lag av riksdagen. Därmed kommer regeringen, när den fastställer de slutliga förslagen, att ge sin syn till riksdagen i dessa frågor. Sedan vill jag bara säga att så ju också har skett när det gäller t.ex. frågan om att utse ordförande i bankernas styrelser. Det finns ju en särskild paragraf om att ordförandevalet skall godkännas. Det är då ett uttryck för en syn på detta som Nic Grönvall kan ogilla. Men självfallet är det så att riksdagen skall fastställa om man skall ha detta synsätt, och det har alltså riksdagen funnit att man skall ha.
Herr talman! Det är väl beklagligtvis så att en sådan här debatt, precis som statsrådet sade, egentligen är mer ägnad att föras i en seminarieövning än ien interpellationsdebatt. Jag kan emellertid inte underlåta att ta fasta på att statsrådet Johansson inte har något bättre svar på min fråga om bankers ägande än att hänvisa till bankers exklusiva inlåningsrätt från allmänheten. Detta regleras ju i banklagstiftningen, där det uppställs regler för kapitaltäckningsgrad, riskförhindringsregler och en hel serie med regelverk som syftar till att skydda allmänheten, men det har ju inte ett smack med ägandet att göra. Här noterar jag med visst intresse att statsrådet säger att regeringen är och känner sig vara helt fri att pröva frågan om ägandet av affärsbanker. Vi vet ju att den socialdemokratiske ordföranden i kreditmarknadskommittén har talat om 10 26 begränsning för ägandet av svenska banker. Kanske jag här kan få en bekräftelse på att statsrådet Johansson inte delar den uppfattningen eller ser sig fri att bortse från de kraven, om det inte kan visas att det finns ett verkligt intresse att begränsa ägandet. Där tog ju statsrådet ett mycket intressant exempel, nämligen den socialdemokratiska regeringens genomförda förslag om godkännande av ordförandeval i affärsbanks styrelse. Det står i lagen att en ordförande skall godkännas om han kan antas företräda bankens och samhällets intressen. I ett fall nyligen underkände statsrådet Johansson själv en person med, så vitt jag vet, utomordentlig integritet, på grund av att han företrädde starka ägarintressen. I detta ligger en kolossal motsättning och, som jag ser det, t.o.m. en överträdelse av lagen. Regeringen synes ha en mycket otydlig bild av vad ägarintressen är och får lov att vara. I så måtto tycker jag att den här debatten har varit bra, eftersom den har åskådliggjort att den socialdemokratiska regeringen väldigt mycket famlar efter fasta grunder — litet slalomåkning — för sin politikformulering i dessa såväl inom den finansiella världen som inom den allmänna juridiska världen mycket viktiga frågor.
Herr talman! Jag är litet förvånad över de uttalanden som Nic Grönvall gör. Han säger att regeringen tydligen känner sig helt fri att pröva ägandet i bankerna. Jag kan inte tolka det på något meningsfullt sätt. Jag kan naturligtvis ha synpunkter på vad en aktuell utredningsfråga bör leda fram till för lagstiftning, men de regler som gäller i fråga om ägande finns ju i lagen. — Prot. 1987/88:129 Att det skall vara en överträdelse att ha en synpunkt på hur den framtida 30 maj 1988 lagstiftningen skall se ut är en mycket märklig uppfattning hos en politiker Öm ökatäntal kvinnor som själv är med om att ändra och diskutera vår framtida lagstiftning. jarb A Vi följer lägen; ochdet mehar jag alldeles bestälmtratt vrbar gjortt de tall gen Se SR PS OR jer lagen, jag gj EG-frågor som Nic Grönvall åberopar och som han för övrigt har ställt en fråga om tidigare i riksdagen. Den frågan har jag svarat på, så jag tycker inte att jag har någon anledning att gå in på den ytterligare en gång.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Svaret blev väl egentligen det jaså som jag hade väntat mig. Jag hade också ställt frågan till statsministern, eftersom det faktiskt är han som har ansvaret för det interdepartementala arbetet. Jag tycker närmast synd om statsrådet Anita Gradin, tidigare jämställdhetsminister, för att just hon fått ta ansvaret för det här svaret. Innerst inne måste väl det sakernas tillstånd som råder kännas litet egendomligt för det kvinnliga statsrådet. Bakgrunden till att jag ställde frågan var att jag för ett tag sedan läste i Svenska Dagbladet om de olika arbetsgrupper som finns. I artikeln fanns det en redogörelse för de 22 arbetsgrupper som hade tillsatts. Självfallet blev jag inte särskilt överraskad — jag hade väntat mig mest män. Men samtidigt tyckte jag att det var besvärande, eftersom man gång på gång fått höra att jämställdhetsfrågorna skall genomsyra allt arbete. Är det inte då rimligt att, trots att varje departement skall ha sitt eget ansvarsområde, någon tar det övergripande ansvaret? Är det inte rimligt att man, när man upptäcker att det bara finns en kvinnlig ordförande, gör någonting åt det? Och framför allt: 59 Varför begär man inte från början två namn? Vi vet ju, fru statsråd, att vi måste gå in och styra tillsättningarna om vi skall förändra detta. Hade det inte varit möjligt för statsrådet Gradin att faktiskt, såsom tidigare jämställdhetsminister, också påpeka det rimliga — för att inte tala om det nödvändiga —i att inför 1992, det magiska året både för EG och för jämställdhetspolitiken i Sverige, se till att det blev fler kvinnliga ordförande?

Herr talman! Jag tackar statsrådet Gradin för hennes senaste inlägg. Det är faktiskt väldigt viktigt att vi uppmärksammar frågan. EG kommer nämligen att beröra väl så många kvinnor som män. Frågan är: Är det inte rimligt att inrätta en särskild grupp för jämställdhetsfrågor inför EG-samarbetet, en särskild grupp för att studera hur kvinnor kommer att behandlas inför EG? Med tanke på att så många svenska kvinnor gifter sig med utlänningar och föder barn både i Sverige och utomlands tycker jag att tidigare jämställdhetsministern borde inrätta en särskild arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor, och den ordförandeposten måste väl i så fall ändå gå till en kvinna!

Herr talman! Det är inte bara riksdagen som diskuterar denna fråga. Vi har i massmedia haft en intensiv diskussion om vapenexporten. Problemet är inte det som vi formellt behandlar, dvs. lagen. Ingen har nämligen sagt att det är fel på lagen. Problemet är — för att citera Anita Bråkenhielm — ett antal förbrytare, som alltså har kringgått den svenska vapenexportlagstiftningen. Detta är mycket allvarligt. Dessa personer har skadat inte bara de företag där de är anställda; de har skadat också andra företag i branschen och säkert också svenskt näringsliv över huvud taget — och naturligtvis skadat Sverige som nation. Man kan diskutera: Vad är det som har åstadkommit detta? De flesta har bedömt att svenska företagare, ägare av företag och ledare av företag normalt är hederliga människor som försöker följa lagarna och som ställer upp bakom samhällsregler. Varför har då just dessa industrier blivit undantag, som inte följer lagarna? Det blev nog en tankeställare för oss — då vi diskuterade Telubs affärer med Libyen för några år sedan — att det visade sig att den dåvarande chefen för Telub inte bara hade ljugit inför sin egen styrelse utan även ljugit handelsministern upp i ansiktet och bluffat konstitutionsutskottet. För många var detta särskilt allvarligt, därför att den chefen ju hade haft en post som hög tjänsteman i ett departement och var utnämnd till generalmajor. Nyligen offentliggjorde chefen för det statliga affärsverket FFV hård kritik mot politiker, vilka han anser inte tar ansvar i frågan om vapenexporten. Själv har han politiker, riksdagsmän, i sin egen styrelse, men han ansåg att han inte skulle informera dem om affärer, om vad man tillverkar eller inte tillverkar i England. Han ansåg alltså att den exekutiva ledningen av affärsverket inte skulle informera sin egen styrelse som innehöll politiker. Herr talman! Jag var för några år sedan närvarande vid den Folk och försvars-konferens i Storlien där den dåvarande Boforschefen Claes-Ulrik Winberg talade. Han fullkomligt öste galla över vapenexportlagstiftningen, men inte bara mot lagstiftningen, utan också mot regeringen och framför allt mot utrikesministern, som han ansåg på allt sätt motarbetade vapenexporten. Vi som lyssnade på honom var förvånade över att en företagsledare i den här branschen så hårt attackerade lagstiftningen. Vi trodde emellertid att hans syfte var att försöka påverka opinionsbildningen för att få en annan lagstiftning till stånd. I dag vet vi att han inte brydde sig om lagstiftningen utan sålde till länder som företaget inte hade tillstånd att sälja till. Som ledamot av försvarskommittén har jag hört hans efterträdare, Martin Ardbo, som inför kommittén talade om moraliska frågor, men också om hur lagstiftningen fungerar. Han hade också skrivit om samma sak. Nu vet vi att vad han sade inte var hans ärliga mening. I verkligheten gjorde han affärer vid sidan om. Förmodligen var hans agerande medvetet ett vilseledande spel för att gentemot politiker uppträda som om han hade moral, som om han ville följa lagen. I verkligheten gjorde han det på ett alldeles eget sätt. Den fråga som har ställts är: Var detta ett par företagsledare som gjorde detta på eget bevåg eller gjorde de olagligheterna tillsammans med sina resp. styrelser? Styrelsens ordförande, Lars-Erik Thunholm, sitter märkligt nog kvar. Han har förklarat att han inget visste. Ägaren, Erik Penser, har sagt att han var förd bakom ljuset, han fick ingenting veta. Det är tydligen anställda direktörer som bryter mot lagarna och inte ens har förankring uppåt gentemot företagets ägare. Man kan undra vad som ligger bakom detta agerande. Det är naturligtvis svårt för en utomstående att veta. Vi får djupt beklaga att just denna bransch har råkat ut för företagsledare som uppträder på detta sätt. Kan man invända att agerandet inte beror på de inblandade personerna, så här skulle andra också ha uppträtt? Den förklaringen kan vi inte acceptera. Skulle det vara så att alla som blivit chefer skulle uppträda på detta sätt, innebär det att även dagens företagsledare agerar så. I så fall vore hela branschen omöjlig. Om en person har respekt för lagstiftningen, respekt för vad som sägs i det här huset, då följer han naturligtvis lagarna; har han inte respekt för detta utan i stället ägnar sig åt grov trolöshet gentemot sin huvudman och åt kriminalitet, då är det naturligtvis allvarligt. Det är viktigt att säga att det är extra allvarligt att det finns kriminalitet i just den här branschen. Det finns två branscher i det här landet som är särskilt beroende av att ha förtroende från politiker: det är läkemedelsindustrin och försvarsmaterielindustrin. Vi kan göra tankeexperimentet att ett läkemedelsföretag i Sverige skulle sälja läkemedel vid sidan om lagstiftningen om hälsoregler och denna försäljning ginge ut över människor. Det skulle vara utomordentligt allvarligt. Det är på samma sätt med försvarsmaterielindustrin, eftersom den för beställningarna både från Sverige och från utlandet är så beroende av förtroende från politiska instanser. Herr talman! Jag är övertygad om att Anders Carlberg, som nu är koncernchef i Nobelkoncernen, allvarligt försöker återställa förtroendet mellan företaget och statsmakterna. Han måste välja medarbetare som försöker följa lagstiftningen och uppträda på de villkor som måste gälla för denna bransch. Det är naturligtvis mycket viktigt att han lyckas i det avseendet. Det som har hänt har nämligen uppenbarligen skadat inte bara de företag där dessa direktörer har verkat, det har skadat hela landet. Detta bör vi ha i åtanke när vi diskuterar frågan. Formellt diskuterar vi en ändring av lagen, men problemet är inte lagen utan att människor uppsåtligen bryter mot den, alltså förbrytare som Anita Bråkenhielm sade.